Herr talman! Lennart Fridén har frågat mig vad jag avser vidta för åtgärder för att skapa en från partsintressen oberoende myndighetsutövning på livsmedelsområdet. Frågan är föranledd av att det tidigare kommunala laboratoriet i Göteborg som svarat för kontroll av importerade livsmedel sedan den 1 oktober 1991 drivs av ett enskilt aktiebolag. Enligt 28 § livsmedelslagen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om undersökning och annan kontroll som behövs för att lagen skall följas. Med stöd av denna bestämmelse har regeringen i livsmedelsförordningen överlämnat åt statens livsmedelsverk att godkänna laboratorier för undersökning av livsmedel och att meddela föreskrifter om godkännandet. För de laboratorier som utför kontroll enligt livsmedelslagen finns inte något krav på offentligt ägande eller inflytande. I stället godkänner livsmedelsverket verksamheten genom att verket godkänner personal, kontrollerar att lokaler och utrustning har en betryggande standard samt att förhållandena i övrigt vid laboratoriet är sådana att verksamheten kan antas komma att bedrivas på ett sakkunnigt, objektivt och även i övrigt lämpligt sätt. Vidare har ett godkänt laboratorium skyldighet att ta emot alla slag av prov inom sitt kompetensområde. Ett godkänt laboratorium skall fortlöpande bedriva intern kvalitetskontroll och delta i de externa kvalitetskontroller inom kompetensområdet som livsmedelsverket anordnar. Godkännandet kan återkallas bl.a. om laboratoriet åsidosätter föreskrifterna för kontroll. Detta innebär att återkallelse kan ske om ett laboratorium inte utför arbetet på ett sakligt och objektivt sätt. Några anmärkningar som har kommit till livsmedelsverkets kännedom har inte riktats mot det i frågan aktuella laboratoriet. Inte heller har de kontroller som verket genomfört visat på några missförhållanden. Jag har inte någon möjlighet att vidare kommentera detta enskilda fall. Det är dock självklart att godkända laboratorier skall bedriva sin verksamhet på ett sätt som stämmer med vad jag tidigare har anfört. Det är således inte ägarförhållandena som avgör om ett laboratorium skall godkännas eller inte. Någon särskild åtgärd från min sida anser jag inte vara påkallad.
Herrr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Han, liksom jag, konstaterar att det är inte någonting som säger att den här typen av laboratorieverksamhet måste drivas i allmän regi. Det är heller inte någonting som vare sig jag eller de berörda har ifrågasatt. Ägandeförhållandena är emellertid sådana att flera av de inblandade företagen som är tvingade att utnyttja laboratoriets tjänster känner en stark oro inför att det inte är en operatör utan en branschorganisation som äger detta laboratorium.

Det här påminner snarare om det gamla talesättet att Caesars hustru inte ens får misstänkas. Även om man inte konkret kan peka på något begånget misstag, anser man inte att det känns bra att den som handlägger dessa frågor samtidigt har intressen på marknaden. Som exempel kan jag nämna att det i senaste numret av tidningen Land finns upptaget en liknande sak, där man inte heller kan peka på att det har begåtts något fel. Det gäller lantmäteriet, som av många lantbrukare misstänks för att inte riktigt ''hålla rent'' mellan försäljning av tjänster och myndighetsutövning.
Herr talman! Jag vet inte om jämförelsen med lantmäteriet är så bra. I det fallet rör det sig om en statlig myndighet som också säljer tjänster, varför situationen kanske är något annorlunda. Jag tror emellertid att förhållandena vid den här typen av laboratorier är något lättare att reda ut än när det gällde Caesars hustru. Här är det fråga om ett företag som drivs i akiebolagsform och som har att operera på en marknad. Det är inte det enda företaget i sitt slag, utan det finns även andra. Det är positivt att vi är överens beträffande frågan om hur man skall kunna äga den här typen av verksamhet och att den inte behöver drivas i statlig regi. Det är bra om det är företag, oftast aktiebolag, som svarar för ägandet. Om ett företag av det här slaget agerar på ett sådant sätt att det inte får förtroende inom sitt verksamhetsområde, kommer företaget precis som alla andra företag att drabbas av en negativ utvecklingstrend. Då måste företaget bättra sig, eller också kommer företaget att bli så billigt att någon går in och köper upp hela eller delar av det. Därmed ändras situationen. Jag tror att marknaden är ganska stark också på detta område när staten inte är inblandad i ägarrollen. Det hade varit annorlunda om staten hade agerat som ägare tillsammans med någon part eller om det hade rört sig om en kombination av myndighetsutövning och försäljning av tjänster, men så förhåller det sig inte i det här fallet.
Herr talman! De här kontrollerna utförs på uppdrag av miljö och hälsoskyddsförvaltningen i Göteborg. Därvid fullgör man rent praktiskt och faktiskt en myndighetsuppgift, eftersom det åligger just miljö och hälsoskyddsförvaltningen att se till att kontrollerna utförs. Det klart att det finns en marknad. Enligt vad jag hörde förra veckan har ett företag redan dragit konsekvensen av den obehagskänsla man har. Detta företag har slutat att ta in sina produkter via Göteborg, och man tar i stället in dem via Helsingborg. Detta borde i första hand oroa mina kolleger inom kommunledningen i Göteborg. Oavsett om en verksamhet sker direkt eller indirekt -- eller om det rör sig om myndighetsutövning -- är det inte bra om den ifrågasätts genom att folk känner obehag inför att det finns ett partsintresse i denna verksamhet.
Herr talman! Jag kan förstå synpunkten att det inte är bra att känna obehag inför någonting som man befarar är ett partsintresse. Samtidigt tror jag, att om man har bestämda föreskrifter om hur verksamheten skall utövas -- och det finns tillsyn beträffande verksamheten --, vore det ganska allvarligt om staten gick in och föreskrev vem som skall äga ett privat företag. Om den saken tror jag faktiskt att Lennart Fridén och jag kan vara överens.
Herr talman! Vi är, herr statsråd, utan tvivel överens om den saken. När kraven på vad laboratoriet skall göra formellt uppfylls, är det inte där som felen begås. Ägandet som sådant gör att en motpart på en marknad får när det gäller att sälja produkterna möjlighet till inblick i vad konkurrenterna gör, och det är det som inte är bra i sammanhanget. Det hade utan tvivel varit bättre om laboratoriet hade ägts av någon annan. Jag får hoppas att det inte finns skäl för importörerna att misstänka att inte allt går rätt till.
Herr talman! Jag noterar att ingen i det här sammanhanget har påstått att det finns misstankar om att det inte går rätt till. Det rör sig om en känsla av obehag på grund av ägarförhållandena. Risken är ju den att denna känsla av obehag kan uppstå när som helst. I ett senare skede skulle man möjligen kunna misstänka att den enda chansen att klara av obehaget vore att staten övertog verksamheten. Men det är inte regeringens uppfattning att detta är nödvändigt.
Herr talman! Det har i alla fall lett till att den förre laboratoriechefen slutat. Han anser sig inte kunna arbeta vid laboratoriet, eftersom det är svårt att upprätthålla en strikt gräns mellan å ena sidan det som laboratoriet gör i största allmänhet och när det arbetar för sina ägare och å andra sidan när laboratoriet har funktionen att arbeta för miljö och hälsoskyddsförvaltningens räkning. Jag menar att vi här trots allt har att göra med ''Caesars hustru'', och det tycker jag inte är bra.

Fru talman! Så sent som i juni 1991 fattade riksdagen ett för studieförbunden och folkhögskolorna mycket betydelsefullt beslut. Riksdagen visade genom beslutet en stark tilltro till folkbildningen som en demokratisk kraft och en kunskapsresurs i samhället. Beslutet gav också organisationerna på folkbildningsområdet större möjligheter att själva planera och utveckla sin verksamhet. De fick treåriga budgetramar som bl.a. gav nödvändiga ekonomiska och andra förutsättningar för ett långsiktigt förändringsarbete. Studieförbund och folkhögskolor välkomnade riksdagens beslut. Förnyelsearbetet sattes i gång med stor entusiasm utifrån de förutsättningar som angavs i riksdagsbeslutet. Efter treårsperioden skulle en fördjupad utvärdering bl.a. ge svar på hur folkbildningen uppfyllt de mål som riksdagen angav. Regeringens förslag i årets budgetproposition om en kraftig nedskärning av anslaget till folkbildningen kom därför som en stor överraskning. Många reagerade givetvis snabbt och uttrycksfullt på regeringens kalldusch. Vi har sällan i någon fråga fått så många brev, uttalanden och uppvaktningar. Eleverna och lärarna på folkhögskolorna protesterade mot de föreslagna nedskärningarna. De har berättat om vad deras folkhögskola betyder för dem själva och för deras bygd och vad skolan betyder som mötesplats för människor och för det lokala kulturlivet. Många korttidsutbildade har uttrycksfullt beskrivit hur de genom folkbildningen fått en ny start både i arbetslivet och som samhällsmedborgare. För många människor har kursen varit första steget till fortsatt utbildning. Cirkeldeltagare, ledare och kulturarbetare från olika studieförbund har vädjat om att vi skall slå vakt om, och inte skära ner på den verksamhet som betyder så mycket för handikappade, invandrare, många kvinnor och andra grupper som de dagligen möter i sin studieoch kulturverksamhet. De handikappades och kulturarbetarnas organisationer har uppvaktat kulturutskottet och framfört sin oro för framtiden på grund av förslaget från regeringen. Att utveckla och ge innehåll åt demokratin är folkbildningens viktigaste uppgift. Folkbildningen bidrar till en demokratisk grundsyn och till utvecklingen av samhället. Folkbildning och demokrati har allt sedan begynnelsen varit nära förbundna med varandra. De antidemokratiska krafterna växer i samhället. Vi kan i dag se tydliga rasistiska strömningar. Det är alarmerande. Många folkbildare gör stora insatser för att motverka dessa strömningar. I ett sådant läge borde regeringen värna om folkbildningen och inte riva ner den. Människor behöver platser att mötas på som ger överblick och helhetssyn över ett alltmer ytligt och fragmenterat informationsflöde. Människorna behöver kunskaper för att förstå och kunna påverka de snabba förändringar som sker i samhället. Först då kan de bli verkligt delaktiga. Det är en omfattande verksamhet som bedrivs inom folkbildningen i dag. Varje år går ca 20 000 220 000 går på kortkurser. Varje dag deltar ca 200 000 människor i en studiecirkel. Folkbildningen skapar mötesplatser, ger kunskaper och delaktighet genom sin mångfald och en levande debatt. Därför är det fel att skära i anslaget till folkbildningen. Flertalet studieförbund och folkhögskolor är sprungna ur och har nära anknytning till folkrörelser. Folkhögskolor och studieförbund har en stor och viktig uppgift i att tillgodose folkrörelsernas behov av utbildning. De stödjer kulturverksamhet och hjälper till att förnya och vitalisera folkrörelsernas arbete. De är ett gott stöd för de nya folkliga rörelser som växer fram. För mångfalden, för engagemanget och för demokratin behövs levande folkrörelser. En av folkbildningens uppgifter är också att sprida kulturverksamhet och att väcka kulturintresse hos alla dem som inte får del av samhällets kulturutbud. I glesbygden svarar studieförbunden oftast för hela det kulturutbud som finns, och folkhögskolorna fungerar ofta som kulturcentra i sina områden. Kulturrådets utvärdering av kulturverksamheten visade också att folkbildningen når ut bättre och engagerar en bredare allmänhet, såväl socialt som geografiskt, än vad kulturinstitutionerna gör. Denna del av folkbildningen är nu alltså i fara. Att nu minska anslaget till folkbildningen, i ett läge där många kulturarbetare saknar arbete, är tvärtemot vad man borde göra. Inom studieförbunden genomförs exempelvis varje år drygt 100 000 kulturarrangemang, som ger 600 000 direkta arbetstillfällen för konstnärer och kulturarbetare. Detta måste få fortsätta. Ett beslut i enlighet med den socialdemokratiska reservationen skulle både ge kulturarbetare arbete och bidra till att fler människor fick tillgång till ett rikt kulturliv. Den snabba förändringen av samhället och utvecklingen mot ett mer kompetenskrävande och kunskapsintensivt arbetsliv ställer stora krav på en omfattande vuxenutbildning och ett livslångt lärande. Folkbildningen är bättre än någon annan utbildare när det gäller att nå många människor på deras egna villkor, med breda och flexibla utbildningsinsatser. Då frågar jag: Vad är motiven till att hindra folks tillgång till detta? Tillströmningen till våra folkhögskolor har ökat kraftigt under det senaste verksamhetsåret. Om inte folkhögskolornas resurser var så begränsade, skulle åtskilligt fler kurser för bl.a. arbetslösa kunna genomföras. Även studieförbunden gör här stora insatser. Folkbildningen är en resurs som måste tillvaratas. Vi har just nu hög arbetslöshet, och därför är det motiverat att satsa på vuxenutbildning för att överbrygga konjunktursvackan, så att både människor och samhälle kan stå bättre rustade när konjunkturen vänder. Studieförbund och folkhögskolor gör också betydande insatser för utsatta och socialt eller kulturellt missgynnade grupper. Där får människor möjlighet till ökade kunskaper, kulturella upplevelser och delaktighet. Fysiskt och psykiskt handikappade och åldringar på olika institutioner får genom folkbildningen ett rikare liv. För förtidspensionerade, långtidssjukskrivna och arbetslösa är ofta folkbildningen den enda möjligheten att bryta ett i övrigt passiviserande livsmönster. Minskade anslag slår hårt mot ''det glömda Sverige'', som Bengt Westerberg så ofta talade om i valrörelsen. Folkbildningen, med sina speciella pedagogiska erfarenheter och annorlunda metoder, är ovärderlig för att få dessa människor med. Därför borde regeringen satsa mer på folkbildningen. Historien har lärt oss att folkbildningen betyder mest för dem som fått kort utbildning, har låga inkomster, har blivit arbetslösa, är handikappade, invandrare, eller saknar stimulerande kulturupplevelser. Här skulle jag kunna ta upp frågan om kvinnorna, som kanske har det största behovet av kunskaper för att inte minst få självkänsla och egenvärde. Men den frågan tar Ingegerd Sahlström upp senare i sitt anförande. Folkbildning handlar alltså om rättvisa. Jag frågar: Regeringens förslag har inte klarat sig genom behandlingen i utskottet. De borgerliga regeringspartierna har under denna och efter många skiftande turer stannat för en nedskärning som är 100 milj.kr. mindre än vad regeringen föreslår i propositionen. Dessa pengar skall folkbildningsrådet få fördela till dem som ordnar utbildning för dem som är eller väntas bli arbetslösa. Det låter kanske bra, men hur är det? Det är ju inga nya pengar. De skall i en rundgång tas från arbetsmarknadsanslaget. Krasst uttryckt tas pengarna från de arbetslösa. Vi socialdemokrater står givetvis fast vid det beslut som riksdagen fattade så sent som i juni i fjol. Det förslag som vi nu lägger fram, om en ökning med 250 milj.kr., är ingen rundgång. Det är friska pengar, som gör den nu diskuterade verksamheten och samhället en stor nytta. Därför, fru talman, ber jag att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Fru talman! Det är ju ändå så, Göran Åstrand, att pengar betyder en del när man driver en verksamhet. Som ett exempel kan nämnas att den föreslagna nedskärningen i genomsnitt skulle minska bidraget till en folkhögskola med 700 000 kr., och det är ingen liten neddragning för en folkhögskola. Också jag kan naturligtvis säga att ideellt engagemang visst betyder mycket och att det finns många människor som aktivt jobbar för något som de tror på. Det är något av själen i folkbildningen, och den är en drivkraft så god som någon. Men det betyder ändå en hel del att man kan få resurser för att driva verksamheter. Då kan man få god kvalitet och se till att de som önskar och mest behöver delta skall kunna göra det och inte får en avgiftshöjning som stänger dem ute. Att också vi vill minska med 250 milj.kr. visar att också vi vill vara ekonomiskt sinnade. Men vi vill inte bara dra in 250 milj.kr. Vi har satsat mycket pengar på vuxenutbildningen i dess helhet. Vi vill ge mer pengar till komvux. Vi vill ha kvar korttidsstudiestödet, och vi vill ha mera pengar till uppsökande verksamhet och till studieorganisatörsutbildning. Sammanlagt har vi föreslagit 1 miljard kronor mer inom skolans ram från Socialdemokraternas sida än vad den borgerliga regeringen har föreslagit. Det är väl ändå en satsning, Göran Åstrand! Jag vill än en gång ta upp den fråga som jag tidigare ställde. Under föregående mandatperiod föreslog Kan vi räkna med att Moderaterna i framtiden försöker bibehålla eller t.o.m. öka anslaget? Jag ställer den frågan och vill gärna ha ett svar.
Fru talman! Det är en naturlig fråga att ställa. Berit Oscarsson vet att Moderaterna och flera andra borgerliga partier under årtionden har sagt att kunskap och kvalitet i skola och folkbildning är någonting oerhört viktigt. Jag tycker det är fascinerande att Socialdemokraternas företrädare under de tre inlägg hon har gjort inte har talat om kunskap och kvalitet och de yttre förutsättningarna, utan hon har bara, bara, bara talat om ekonomi. Som om det vore det viktigaste för folkbildningen! Vi har tidigare och även nu föreslagit en viss besparing inom denna sektor liksom inom andra sektorer. Jag förstår inte att det skulle vara så oerhört värt att kritisera när Berit Oscarsson, socialdemokrat, också föreslår en neddragning. Berit Oscarsson vill ju också minska på anslagen. Om Berit Oscarsson har möjlighet till ytterligare en replik vore jag tacksam att få en kommentar till hur hon kan föra den typen av resonemang och ändå föreslå besparingar.

Fru talman! Göran Åstrand bedyrar att han älskar folkbildningen och menar att den skall leva på sina egna kvaliteter och inte på skattepengar. Jag måste upprepa den fråga jag hade tillfälle att ställa under allmänpolitiska debatten och som kanske Göran Åstrand nu har hunnit fundera litet över men som jag då inte fick något svar på.

Eller vad menar Moderaterna? De människor som arbetar på folkhögskolorna måste ju också ha löner, även om de har arbetat där länge, även om de är duktiga och även om de har nått ett världsrykte genom sin speciella pedagogik och metodik -- det vi kallar det typiskt folkhögskolemässiga. Byggnader måste också underhållas och värmas upp. Jag förstår faktiskt inte att man kan kalla det gnäll och ''gnällspikarnas julafton'' när vi, som inte bara älskar folkbildningen utan också vill att den skall finnas kvar i det här landet, att den skall kunna utvecklas och att dess idéer skall kunna få spridning, oroar oss över hur ekonomin skall gå ihop. Det är i det här fallet faktiskt inte fråga om att spara. Det är fråga om nedskärningar på uppemot 15 %, och till detta kommer, att eftersom regeringen har givit signaler om hur man ser på folkbildningen, följer de borgerligt styrda landstingen och kommunerna efter med nedskärningar. Landstingsbidragen kommer i år att skäras ner med i snitt mellan 10 och 15 %. Detta, fru talman och Göran Åstrand, är ingenting annat än ett strypgrepp på den folkbildning som Göran Åstrand säger sig älska så mycket.
Fru talman! Elisabeth Persson och jag hade en debatt i den allmänpolitiska debatten, och den vill hon nu ta upp igen. Det kan man göra. Vi diskuterade då precis samma fråga som Berit Oscarsson och jag nu har talat om, nämligen vad som är viktigast för folkbildningen. En socialist och högskattepolitiker som Elisabeth Persson tycker naturligtvis att det är självklart att alltid, alltid, alltid lösa de här problemen genom att fortsätta med mycket höga skatter och genom att fördela skattepengarna. Utskottets alla fyra regeringspartier har vad gäller den här frågan fört ett resonemang och återfört en del pengar till utskottet, men vi har också menat att det är rimligt att en viss besparing görs och att det skall råda ett konkurrensförhållande mellan de olika vuxenutbildningsanordnarna. Jag har svårt att förstå att Elisabeth Persson och Vänsterpartiet så kraftfullt kritiserar den borgerliga gruppen. Vänsterpartiet riktar kritik mot de besparingar som de borgerliga partierna föreslår -- Vänsterpartiet har ju hur mycket pengar som helst till allting -- men kritiken borde i så fall rimligen också riktas mot Socialdemokraterna, som också föreslår en kraftig besparing. Folkbildningen får genom det förslag den borgerliga majoriteten i utskottet nu vill driva igenom 2 miljarder kronor av skattemedel på riksnivå. Vi tycker inte att det är litet generöst, utan att det är mycket generöst. Det finns i stort sett inget annat land som satsar så mycket av offentliga medel på folkbildning.
Fru talman! Argumentet att vi skulle ha hur mycket pengar som helst att öda över detta går inte riktigt hem, Göran Åstrand.

I det fallet vill jag påstå att även ni begriper detta. Det handlar inte om att det ena eller andra kostar och att det ena eller andra är tärande utan om att arbetslösheten kostar. Det kostar också samhället att människor på grund av bristande basutbildning, bristande kunskaper, inte kan hänga med i den snabba utveckling som sker inom näringslivet, inom industrin och också inom den offentliga sektorn och därför inte hänger med i jobbet. Detta vet vi. Det är fråga om kostnader som inte redovisas i budgeten på samma sätt som de skattemedel vi tillsammans ger folkbildningen för att uppväga dessa brister. Jag tror därför inte att resonemanget om att vi strör pengar omkring oss går hem hos folk. Göran Åstrand svarar fortfarande inte på den fråga som jag vet är folkhögskolornas, studieförbundens, deras personals och deras lärares stora problem: Vilka elever är det som inte skall få ta del av vuxenutbildning och folkbildning nästkommande budgetperiod? Vilka kurser är det ni vill komma åt? Är det de allmänna långkurserna eller några specialutvecklade kurser? Vilken personal, vilka lärare är det ni tycker skall leva på den kvalitativt högstående luften i stället för att få ut sina löner? Inte bara jag utan stora delar av Folkbildningssverige väntar med spänning på svaret på de frågorna. Göran Åstrand sade också att vi inte kritiserar Socialdemokraterna för de besparingar de har föreslagit på 56 miljoner -- det är fråga om 56 miljoner och inte 53 miljoner. Men det är ju precis vad vi gör. Vi tycker att deras förslag är ganska anmärkningsvärt, framför allt med tanke på att folkbildningen under innevarande år har fått spara 100 milj.kr. och att man inte genom förra årets beslut fick kompensation för de administrativa kostnader som folkbildningen övertog från skolöverstyrelsen i samband med organisationsförändringen. Så visst kritiserar vi Socialdemokraterna för deras nedskärningsiver. Slutligen: Detta är inte att spara. Det är att skära ner.
Fru talman! Jag måste upprepa att jag tycker att det är oerhört beklagligt att en folkbildningsdebatt bara handlar om pengar. Det är ju mina motdebattörer som väljer att bara diskutera det. Det finns oerhört mycket som är fint och bra med folkbildningen, och mycket händer just nu som ger folkbildningen breddade möjligheter, t.ex. den kompetensgivande utbildningen. Många studieförbund bedriver nu uppdragsutbildning i alla former. Visserligen har ABF hunnit mycket längre än de andra och t.o.m. gjort ett bolag för den här verksamheten, men också andra studieförbund är med på detta. Ingen kommenterar detta i den här debatten, utan man talar bara om skattepengar. Socialdemokraterna har nu suttit alltför länge i regeringsställning i Sverige och skapat de enorma ekonomiska problem inom alla samhällssektorer som vi nu försöker reparera, och detta drabbar alla samhällssektorer, inkl. utbildning och folkbildning. Det får vi finna oss i. Jag har i den här debatten försökt lyfta fram alla de kvaliteter som folkbildningen har och alla de förutsättningar som skapas när man satsar 2 miljarder kronor av skattemedel och samtidigt breddar arbetsförutsättningarna för folkbildningen.

Fru talman! Under vårriksdagen 1991 behandlade riksdagen en proposition om folkbildning. Den tidigare detaljerade regelstyrningen av statsbidrag till folkbildningen, dvs. den verksamhet som bedrivs av studieförbund och folkhögskolor, upphörde i och med budgetåret 1990 92 skall riksdag och regering fastställa övergripande mål, som skall ligga till grund för den samlade folkbildningen. Folkbildningen skall i fortsättningen själv ta ansvar för fördelning av statsbidrag, administration och organisation samt för uppföljning och utvärdering av verksamheten. I propositionen slogs fast målet för statsbidrag till folkbildningen, innebärande bl.a. stöd till en verksamhet som syftar till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen genom t.ex. politiskt, fackligt eller kulturellt arbete. Verksamheter som syftar till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället skall prioriteras. Folkbildningsarbetet har en färgstark historia. De tre första folkhögskolorna kom till 1868; två i Skåne och en i Östergötland. De startades på privat initiativ -- det var alltså inga folkrörelsehögskolor som kom till på den tiden. Alla tre finns fortfarande kvar. Antalet ökade efter hand snabbt, och i dag finns det 128 folkhögskolor. Många förtroendevalda på alla nivåer har under årens lopp fått sina första kunskaper i kommunal och statskunskap samt i mötesteknik på en folkhögskola. Vad kännetecknar då dagens folkhögskolor? Även om folkhögskolorna sinsemellan är mycket olika, kan man finna många gemensamma karakteristiska drag. Ett unikt drag är att folkhögskolorna på en och samma gång är delar av skol och utbildnings Sverige. De studerande får vara med och utforma undervisningens innehåll och former i större omfattning än i andra skolor. Undervisningen blir deltagarstyrd och mer behovsinriktad. Läraren är mer en samtalspartner än en traditionell kunskapsförmedlare. Gemensamma kulturupplevelser, fritidsaktiviteter, debatter och diskussioner är viktiga inslag i folkhögskolornas verksamhet. Ett väl fungerande internat -- observera detta -- ger goda förutsättningar för social gemenskap och en inspirerande social och pedagogisk miljö. Folkhögskolans särart har präglats av och präglas fortfarande av samtalsformen i undervisningen, den deltagarstyrda undervisningen, den demokratiska träningen, friheten från betygshets och den starka sociala gemenskapen mellan eleverna men även mellan elever och all personal på folkhögskolan. Detta var många berömmande ord, men också väl motiverade, om vad folkhögskolan betytt och betyder för att minska utbildningsklyftorna i samhället och för att främja en demokratisk utveckling. Innan jag slutar vill jag också säga några ord om studieförbunden -- det andra mycket betydelsefulla ben som folkbildningen vilar på. Studieförbunden och folkhögskolorna samarbetar med varandra på många håll. Genom riksdagsbeslutet våren 1991, innebärande mer av målstyrning och mindre av regelstyrning, kan samarbetet mellan folkhögskolor och studieförbund utvecklas ytterligare. Studieförbunden bedriver en mycket omfattande verksamhet. Under de senaste åren har över 300 000 studiecirklar årligen genomförts med totalt över 2,5 miljoner deltagare. Årligen arrangerar studieförbunden ca 100 000 kulturprogram med mellan 10 och 11 miljoner besökare. Ca 400 000 är engagerade i olika kulturgrupper; körsång, musik, teater, dans, konst, litteratur, utställningar och annan kulturell verksamhet. I regeringens proposition föreslås en neddragning av anslaget till folkbildningen med hänvisning till det statsfinansiella läget. Även om vi i Centern är medvetna om det mycket besvärliga finansiella läget, har vi bedömt att ytterligare pengar bör tillskjutas utöver vad regeringen har föreslagit. Ett tillkännagivande görs, innebärande att utskottet föreslår riksdagen att tillskjuta ytterligare 100 miljoner.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
Fru talman! Birger Andersson har också ställt sig bakom det som är bra med folkbildning, och jag instämmer i det han har sagt. Visserligen är även de 100 miljoner som tillkommer till folkbildningen bra, men de tas av de pengar som skulle gå till de arbetslösa. Det tillkännagivande vi gör om en satsning på en EG-kampanj är också bra. Det har visat sig att just folkbildningen är överlägsen när det gäller att ge kunskap till de många människorna. Varje år har Centern, som jag kommer ihåg, föreslagit mer pengar än övriga partier. Kan vi räkna med att Centern kommande år fortsätter att föreslå ökade insatser för folkbildningen, eller kommer man att ställa sig bakom de nedskärningar som föreslås från de övriga borgerliga partierna?

Fru talman! Jag ställde bara en enkel fråga. Vi vet att Centern är ett folkrörelseparti, som är djupt engagerat i folkrörelseverksamhet och som tidigare har föreslagit ökningar. Min fråga är bara: Kan vi räkna med att Centern fortsätter att vara det folkrörelseoch folkbildningsparti som man tidigare har varit, så att man är beredd att föreslå ökade anslag till folkbildningen i framtiden? Eller tänker Centern, som Moderaterna tidigare har gjort, föreslå försämringar? Jag tycker att det skulle kännas svårt att sitta i en borgerlig regering och ställa sig bakom nedskärningar, när man tidigare har föreslagit ökningar. Min enkla fråga är alltså bara: Hur blir det i fortsättningen?
Fru talman! Vi är glada och stolta över att Centern räknas till folkrörelsepartierna. Om man tittar på vad en folkrörelse är, finner man att det är en massorganisation, som arbetar för att förändra samhället och göra det bättre. Vår massorganisation består då av frivilliga krafter -- vi har aldrig sysslat med någon kollektivanslutning till partiet. Vi går i detta fall med på nedskärningar därför att det statsfinansiella läget är så besvärligt att vi bedömer det som nödvändigt. Jag kan lova Berit Oscarsson, att om den nuvarande regeringen lyckas i sina strävanden att få fart på den svenska ekonomin skall vi försöka se till att folkbildningen får en gynnsam behandling. Det gäller för oss att få fart på den ekonomi som för närvarande -- som Berit Oscarsson väl känner till -- är drabbad av en besvärande lågkonjunktur. Vi fick av den socialdemokratiska regeringen ärva ett ytterst besvärligt läge, och det tar sin tid att rätta till det. Vi hoppas att alla små och medelstora företag skall få framtidstro, börja investera och skapa nya arbeten. Den dag som ekonomin blir bättre, kan jag lova Berit Oscarsson att vi givetvis skall försöka fortsätta vår tidigare linje att verkligen värna om folkbildningen. Jag fick inte svar på frågan om vad som hade hänt under 80-talet. Jag citerade direkt ur motionen av

Fru talman! Fromma förhoppningar hjälper inte, räcker inte. Det är riktigt, Elisabeth Persson, jag håller med om det. Men det är inte heller fromma förhoppningar vi förlitar oss på eller diskuterar här i dag. Elisabeth Persson nämnde i sin första replik uppdragsutbildning som kan ge överskott och täcka kostnader för annan verksamhet. Ja, jag tog upp det i mitt anförande. Folkhögskolorna kan sälja utbildning t.ex. till AMS. Det är bra då att vi är överens om att detta kan ge överskott som även täcker kostnader för annan verksamhet. Det finns alltså andra möjligheter. Jag har mycket svårt för att tänka mig att jag under 90-talet skulle medverka till en 40-procentig nedskärning av bidragen till folkbildningen, det som alltså har skett under socialdemokraternas 80 tal. Jag har mycket svårt att se hur 90-talet skulle kunna bli en upprepning av det.

Fru talman! Studieförbund, folkhögskolor och jämställdhetsarbete, kan det ha något samband? Ja, jag påstår med bestämdhet att det är så. Jag beklagar djupt den kraftiga neddragningen av stödet till folkbildning som det nu finns ett förslag om. Den här nedskärningen drabbar nämligen jämställdhetsarbetet. Det här förslaget kommer att drabba kvinnor. Det drabbar kvinnors möjligheter till utbildning och fortbildning. Det socialdemokratiska kvinnoförbundet skrev till de andra kvinnoförbunden vid årsskiftet. Vi tänkte att det kanske skulle finnas en möjlighet för oss politiskt aktiva kvinnor att tillsammans arbeta och kämpa för att vi skulle få ett litet större tillskott till jämställdhetsarbetet genom en bättre tilldelning till folkbildningen. Men det var tyst. Det var mycket, mycket tyst ifrån de andra kvinnoförbunden. Ändå vet vi att många kvinnor genom studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet får sin chans att i någon mån kompensera sig för de studier som de tidigare har missat på grund av att de exempelvis har haft huvudansvaret för hem och familj. Många kvinnor får genom folkbildningen möjlighet att skaffa sig en utbildning så att de kan göra ett nytt inträde på arbetsmarknaden eller att skaffa sig den kompetens som de behöver. På folkhögskolorna har bl.a. många invandrarkvinnor fått möjligheten till en ny start i Sverige. Det gäller särskilt på kvinnofolkhögskolorna. Jag vet bl.a. att kvinnofolkhögskolan i Göteborg kommer att få stora svårigheter att bedriva sin verksamhet när vi fattar ett beslut i dag som innebär neddragningar för folkbildningen. Kvinnorna är många i den här verksamheten. Förra verksamhetsåret gick 2 900 000 människor i studiecirklar av olika slag. Många gick i studiecirkel med verksamhet med estetisk inriktning. Här får kvinnorna möjligheter att föra en kvinnotradition vidare. I den verksamhet i studiecirklarna som har en stark kulturell inriktning utgör de kvinnliga deltagarna en mycket hög procentandel -- uppemot I dag talar vi mycket om att vi bättre skall profilera kvinnornas frågor i politiken. Det skapas nätverk runt omkring i landet av kvinnor som försöker att lyfta kvinnornas intresse. Fru talman! Jag kan bara beklaga att vi i dag förmodligen kommer att fatta ett beslut som innebär steg tillbaka för jämställdhetsarbetet i Sverige. Med det anförda vill jag yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Fru talman! Under den här debattens gång har bl.a. Centerns representant Birger Andersson noterat att studieförbunden fick vidkännas kraftiga nedskärningar under 80-talet. Hur ställde sig Centern till det? Röstade ni emot de förslagen eller gick ni med på dem? Jag ställer frågan eftersom jag tycker att det är ganska väsentligt i sammanhanget. Jag vill också fråga kds som nappade på den här kroken hur era andra regeringskolleger ställde sig till nedskärningarna inom studieförbunden under 80-talet. Gick de emot eller röstade de för? Vi i Vänsterpartiet förde en, vill jag påminna mig, ganska ojämn kamp när det gällde att under 80 talet slå vakt om studieförbundens verksamhet. Vi protesterade i juni förra året när förslaget kom om att folkbildningen utan ersättning skulle överta den administration som skolöverstyrelsen hade stått för. Man skulle nu själva finansiera den här verksamheten. De 100 miljoner som man skulle spara det här året utökades med ytterligare besparingar. Vi gick emot de besparingsförslagen. Vi hade inte så många andra partier med oss. Fru talman! Jag tycker att det är litet märkligt att i en debatt om de 15-procentiga nedskärningarna som det nu handlar om, inte tala om att man ställde upp på nedskärningarna när de var aktuella. I mitt inledningsanförande gjorde jag en bildlik jämförelse när jag pratade om att det stora slaget om folkbildningen har börjat. Folkbildningen har varit attackerad från många håll sedan mitten av 70 talet. Det vet vi om. Frågan är nu om den kommer att överleva de senaste otäcka och häftiga attackerna eller om det kommer att bli folkbildningens död. Centern har ju möjlighet att reparera 80-talets nedskärningsiver genom att rösta på vår meningsyttring i voteringen. Då skulle jag tro på deras försäkran om att de också älskar folkbildningen.
Fru talman! Jag tänkte i mitt tidigare anförande kommentera Elisabeth Perssons ursprungliga inlägg, men jag sade litet grand om att man skall vara varsam med orden. Jag lade märke till de överord som Elisabeth Persson tog till när hon inledde sitt huvudanförande. Jag har försökt förklara för Elisabeth Persson och de övriga debattörerna att vi har en besvärlig statsfinasiell situation i landet. Det har tydligen inte gått upp för Vänsterpartiets företrädare. Det brukar inte göra det, så det är ingen överraskning för mig. Vänsterpartiet önskar sig alltid mer än vad vi andra orkar med att genomföra. Att jag tog upp det som sägs i Anita Johanssons motion sammanhänger med att vi har blivit angripna för att inte försvara folkbildningen. Socialdemokraterna har avgett 17 motioner, och det talas där på flera ställen om att detta är ett rejält dråpslag mot folkbildningen. Elisabeth Persson talar om folkbildningens död. Det är sådana överdrifter att jag nästan skulle vilja rekommendera Elisabeth Persson att starta en studicirkel i varsamhet med orden. Det finns ingen anledning för oss politiker att komma med sådana överdrifter. Vi slår alla vakt om folkbildningen. Vi har från Centerns sida i alla år försvarat folkbildningen. Men det statsfinansiella läget är besvärligt. Det innebär att vi måste vara beredda att göra vissa indragningar. Jag sade tidigare till Berit Oscarsson att så fort vi får en bättre ekonomi, skall vi från Centerns sida vara de första att försöka öka anslagen till folkbildningen. Jag har själv under min aktiva tid sysslat med utbildning. Jag vet hur det är att arbeta på internatskola. Jag är rektor för en gymnasieskola med internat. Jag är inte obekant med dessa problem. Jag vet också att det inte räcker med enbart pengar. Det behövs även engagemang. Jag vet att personalen på internatskolorna, på folkhögskolorna, har detta engagemang. Jag tror att man kommer att klara detta. Jag är övertygad om att det kommer att gå. De domedagsprofetior som Elisabeth Persson kommer med hör inte hemma i kammaren. Det är inte fråga om folkbildningens död.

Fru talman! Jag talade om varsamhet med orden. Elisabeth Persson har sagt att detta blir folkbildningens död. Det var det jag vände mig mot. Jag har stort förtroende för den personal som arbetar på folkhögskolorna och för dem som arbetar med studiecirklar och även för eleverna och deras engagemang. Jag är helt övertygad om att folkbildningen även i fortsättningen kommer att betyda oerhört mycket. Jag är medveten om att det alltid är olyckligt med besparingar. Men den ekonomi vi har för närvarande är mycket besvärlig. Vi fick ärva den från den tidigare regeringen. Det har jag framfört här tidigare. Vi kommer att arbeta mycket aktivt för ytterligare resurser till folkbildningen så fort vi får en bättre ekonomisk situation. Det kan jag garantera Elisabeth Persson.

Fru talman! Jag skulle vilja påminna om det läge som rådde på 80-talet, när dessa nedskärningar gjordes. Vårt arbete under 80-talet bestod i att rätta till efter den borgerliga regering som vi fick efterträda 1982. Det fanns då ett stort budgetunderskott som gjorde att vi fick vara varsamma med pengarna. På grund av det statsfinansiella läget fick vi strama åt på olika områden. Men jag vet inte med mig att vi någon gång under den perioden gjorde så drastiska nedskärningar som de som föreslås i det nu föreliggande förslaget. Så stora neddragningar som på 15 % tror jag icke att vi har gjort någon gång tidigare. När vi använder ord som drastiska nedskärningar, gäller det inte enbart neddragningen av folkbildningen utan även den neddragning som skett av studiestödet -- korttidsstudiestöd, internatbidrag och andra stöd till vuxenstudier. Det gäller även de neddragningar som gjorts av ansträngningarna att nå de mest behövande, alltså av den uppsökande verksamheten och utbildningen av våra studieorganisatörer. Sammantaget har det varit en stor neddragning. Låt mig säga till Birger Andersson att jag är glad att vi är överens om att 90-talet skall vara ett årtionde då vi satsar på folkbildningen gemensamt.

Fru talman! I dag tar riksdagen ställning till statsbidraget till skolan, det s.k. sektorsbidraget som uppgår till över 31 miljarder kronor. Denna statliga resurs, tillsammans med minst lika mycket från kommunerna, utgör huvuddelen av finansieringen av grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. I Sverige har vi satsat mycket på utbildning. Detta har inte kommit av sig självt utan är en medveten prioritering i den socialdemokratiska utbildningspolitiken. En skola för alla och utbildning av hög kvalitet kräver omfattande ekonomiska resurser. Dess värre drabbas nu många skolor av nedskärningsbeslut med eller utan koppling till statliga besparingar. Den borgerliga regeringen bär ett tungt ansvar för detta. Utlovade resurser till gymnasieskolans reformering fryses inne, anslagen till vuxenutbildning skärs ned liksom anslagen till upprustning av skolor. Än hårdare slår dock den allmänna begränsning av kommunernas resurser som regeringen avser driva igenom. De statliga åtgärderna slår hårt mot skolorna. Därtill kommer besparingar av rent kommunala medel. Sammantaget innebär detta att många skolor nu är allvarligt drabbade av nedskärningar av resurser. Det är inte konstigt att det går en våg av protester genom skolsamhället. Allt fler inser nu vad en borgerlig politik innebär. Har man skattesänkningar som överordnat mål, leder det till dessa negativa konsekvenser för verksamheter inom offentlig sektor, t.ex. skola. I opposition kunde de borgerliga slå bort detta och lova både skattesänkningar och bättre skolkvalitet. Med regeringsansvar håller inte detta trolleritrick. Därför öppnas nu mångas ögon. Det är ett högt pris som människor får betala för detta uppvaknande. Utarmade resurser till skolan talades det tyst om inför valet. Det är inte underligt att människor i dag känner sig lurade. I stället för resurser bjuds allmänheten på tjusiga slagord. Det är ju ''Europas bästa skola'' som håller på att skapas med denna politik. Det är knappast förvånande att de som kämpar mot nedskärningar i sina barns skola uppfattar detta slagord som ett hån! Resursnedskärningar är allvarliga i sig, men än värre blir de när de paras med en klar strategi för att skapa ett omfattande system av privatskolor. Därtill smyger det fram en allt större förståelse för att olika typer av avgifter skall tas ut för skola och utbildning. Jag skall i denna debatt inte gå in på skolans innehåll, men jag vill ändå framhålla hur läroplan och lärarutbildning nu enligt regeringens åsikt skall ändras till en snävt ämnesspecialiserad skola med den kunskapssynen, och det har mycket litet att göra med hur barn tillägnar sig kunskap. Sammantaget kan jag inte se annat än att avsikten är att föra skolpolitiken 30 år tillbaka i tiden. Det är en usel skolpolitik som nu drivs av Moderaterna i beslutande positioner. De övriga borgerliga partierna verkar mer eller mindre ha lagt ned sina röster. Centern tycks helt ha kapitulerat för högern, bort från sin tidigare strävan att stå upp för vuxenutbildning. Det är närmast plågsamt att se centerpartister slå knut på sig själva när de i ord hyllar vuxenutbildningen, samtidigt som de i handling skär ned resurserna för både folkbildning och komvux. Att regeringspartierna inte helt orkade stå emot opinionstrycket utan reducerade besparingen till komvux till 150 miljoner förändrar inte kritiken. Att i en tid med så stora behov av att öka de kortutbildades kunnande och kompetens i stället skära ned dessa möjligheter är ynkligt. Vi socialdemokrater accepterar inte dessa nedskärningar och kommer att rösta emot dem här i dag. Jag yrkar bifall till reservation 4. För ett år sedan gick Moderaterna och Folkpartiet mot reformeringen av gymnasieskolan. Inte minst förde man ett väldigt väsen om att resurserna var för knappa. I dag har Moderaterna och Folkpartiet ändrat ståndpunkt i båda dessa frågor -- från ett nej till ett ja till gymnasiereformen, och från att kräva mer resurser för denna reform till att inte alls skjuta till några nya resurser för reformeringen. Tala om kameleontbeteende! Denna fråga är dock för viktig för att raljeras med. Den bristande tilltron till regeringens uppställning för gymnasiereformen har fått kommunerna att hålla igen i sin reformprocess. På detta sätt missar vi dyrbar tid. Jag menar att det är utomordentligt viktigt att yrkesutbildningen nu får förstärkt kvalitet och blir en treårig gymnasieutbildning. Redan nu borde ett tredje påbyggnadsår införas för att arbetslösa ungdomar skall erbjudas en god utbildning i stället för andra former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Ingvar Johnsson kommer senare att beröra gymnasieskolan ytterligare liksom en del andra av våra åsikter i detta betänkande. Herr talman! Mot bakgrund av den stora vikt som vi socialdemokrater fäster vid utbildning, har vi i vår skuggbudget prioriterat detta område. För utbildning totalt sett föreslår vi att 1,5 miljarder utöver regeringens förslag anvisas. Detta gäller inte bara det betänkande som vi just nu behandlar utan även andra betänkanden med utbildningsinslag. Självfallet måste det också finnas en finansiering för en sådan satsning. I den socialdemokratiska skuggbudgeten säger vi nej till regeringens skattesänkning för höginkomsttagare och kapitalägare med totalt sett nästan 9 miljarder kronor. I valet mellan sänkt skatt och bibehållen standard på skola och vuxenutbildning är det självklart att vi socialdemokrater satsar på utbildningen. De borgerliga gör ett annat val.

Herr talman! Ärade lyssnande auditorium -- närvarande eller frånvarande! Heliga kor -- finns de i Sverige? Ja, faktiskt. Vi inom Ny demokrati hittar den ena efter den andra -- Annars är det ju vanligen Indien vi tänker på när heliga kor kommer på tal. Man hör t.o.m. ibland litet ironiska kommentarer om det löjliga och oupplysta i att i dagens Indien låta heliga kor gå omkring och blockera trafiken på gatorna i t.ex. New Delhi. Kulturhögfärdiga européer skildrade länge Indiens heliga kor som exempel på att indierna var efterblivna. I själva verket var det precis tvärtom -- européerna begrep inte att det fanns och finns synnerligen logiska och rationella förklaringar till Indiens heliga kor. Värre är det med de svenska heliga korna! Dessa blockerar förvisso ingen trafik -- däremot blockerar de en saklig politisk diskussion även i detta magnifika hus. Någon logisk eller rationell förklaring till de svenska finns det däremot inte -- såvitt man inte anser att enfald, vet-bästmentalitet, politisk opportunism och skenhelighet är något logiskt och rationellt. Vilka heliga svenska kor syftar jag på? Jag skall inte ta upp alla som finns i kohagen i dag -- det finns åtskilliga där -- utan jag tänkte koncentrera mig på dem som dyker upp i utbildningsutskottets betänkande 10. Här finner vi våra ivrigt råmande vänner -- komvux, Jantelagen och hemspråksundervisningen. Komvuxdebatten har rasat länge vid det här laget, och jag skall inte köra någon långrandig repris på den. Låt mig därför bara än en gång slå fast följande: Ingen politiker och inget parti har mig veterligen ifrågasatt komvux viktiga funktion i vårt samhälle. Vi är alla överens om att vuxenutbildningen är en ytterst viktig del av vårt utbildningssystem. Men måste den vara ''kom'', dvs. kommunal? Ja, säkert för socialister och älskare av planekonomi, men ett rungande nej för oss som gillar valfrihet och mångfald! Det viktiga för oss i Ny demokrati är att det finns en högklassig och effektiv vuxenutbildning. Vem som erbjuder den är mindre viktigt. Det viktiga är att det finns konkurrens och valmöjligheter. Först då blir det toppkvalitet och valuta för pengarna. Till vår glädje har vi konstaterat att litet större valfrihet verkar vara på väg. Jag tänker på den nyss framlagda propositionen 157, enligt vilken man vill ge studieförbunden möjligheter att börja konkurrera med komvux. Det är en bra liten början. Har debatten då gällt komvux? Nej, naturligtvis inte. I stället blir det ett katastrofscenario när man minskar sektorsbidraget med ca 1 %! Visst var det kanske litet klantigt av utbildningsdepartementet att så direkt peka ut komvux. Gissningsvis trodde man att kommuner, komvuxlärare och skolfolk kände till att det numera heter sektorsbidrag och att varje kommun själv suveränt bestämmer hur detta skall användas på effektivaste sätt. Kanske hade man också illusionen att skolvärldens folk skulle tillämpa sina kunskaper på ett sansat och sakligt sätt. Ack nej! Vi är åtskilliga som har blivit både förvånade och besvikna på många komvuxlärares egoistiska och trångsynta agerande liksom på många politikers undfallenhet och brist på civilkurage. Komvuxlärarna mobiliserade raskt och skickade ut sina banerförare och legosoldater -- eleverna -- sedan dessa skrämts upp med en mängd vulgärargument om de fullständigt förödande effekterna av detta med att vara rädd om medborgarnas pengar. Att komvuxlärarna egentligen bara värnar om sin egen sysselsättning och det egna reviret är dock uppenbart för var och en som studerar mönstret. Skråväsendet är inte borta -- om nu någon trodde det! Det har bara ändrat karaktär och bytt namn. Gatans parlament mobiliserade också. I min hemstad Göteborg t.ex. har på begäran de olika partierna framträtt på ett lastbilsflak på Gustav Adolfs torg för att förklara sin ståndpunkt. Varje marxistisk klyscha resulterade i ovationer och jubel, medan alla sakliga och balanserade argument möttes av burop. Torsten Husén, professor emeritus i pedagogik, nestor och svensk skolas oomstridde ''grand old man'', sammanfattade hela debatten i två ord på seminariet ''Schooling in Modern European monumental osaklighet. Det var alltså hans omdöme, och det är en mycket träffande sammanfattning. Och mönstret går igen! Låt mig bara erinra om de lärarkravaller som Kjell Olof Feldts besparing för några år sedan utlöste. Ett annat exempel är ramaskrina med anledning av den marginella besparingen inom hemspråksundervisningen förra budgetåret. Ibland drömmer jag om att Sveriges lärare diskuterar och debatterar t.ex. skolans och undervisningens kvalitet samt vikten av att det finns högkompetenta lärare och av att man slutar bita sig fast i krubban för att i stället tänka i nya och kreativa banor. Jag skulle önska att man diskuterade de frågorna med samma engagemang och iver som man visar varje gång det blir tal om besparingar, ekonomi och utbildningseffektivitet. Men varje gång vaknar jag från dessa drömmar och konstaterar att det var en ljusblå önskedröm. Lärarkåren vet hur man gör när det gäller att slå vakt om sina egna intressen och revir. Tyvärr har eleverna och föräldrarna inte tillnärmelsevis den styrkan ännu. Tack och lov är den på väg genom bl.a. skolpengsreformen och friskolornas nya förstärkta ställning, som framgår av proposition 95. Äntligen börjar det bli möjligt för elever att välja bort dåliga lärare och undermåliga skolor! Några heliga småkalvar som alltid är ute och gör ystra hopp hittar vi naturligtvis även hos komvux. Jag menar då avgifter och kostnadseffektivitet. Vissa politiska företrädare betraktar förhållandet mellan kostnad och kvalitet som en absolut konstant -- dvs. de verkar tro att det finns ett linjärt och automatiskt samband mellan kostnadsnivå och kvalitetsnivå. Detta resonemang bygger antingen på genuin okunnighet om ekonomi och kvalitetssäkring eller på ren och skär dumhet -- att dessa ibland multipliceras med varandra gör inte saken bättre. Hög kvalitet, effektivitet och omsorg om resurserna, och oftast rör det sig om mycket pengar, har ännu aldrig uppstått i något sammanhang -- inte heller inom utbildningssektorn, där ingen valfrihet eller konkurrens råder. Varje insiktsfull människa förstår att risken för överkonsumtion och missbruk av s.k. gratistjänster och fria nyttigheter är tämligen automatisk. Det är oändligt lätt att vara slösaktig och generös med andras pengar. Det ser vi många exempel på i dagens Sverige. Med den drucknes envishet och som en Pavlovsk hund ylar ju Socialdemokraterna om segregation och orättvisa så snart ordet avgift nämns. Men det är rent nonsens. Inte ens bokstavstrogna marxister tror längre på följande tes: Åt var och en efter hans behov och helst på någon annans bekostnad. Möjligheten att ta ut rimliga avgifter även inom komvux skall självklart finnas. Om ni i Socialdemokraterna anser att detta är så orättvist, segregerande och orimligt, tycker jag att ni skall börja med att göra er trovärdiga genom att ta bort medlemsavgiften till Socialdemokratiska arbetarepartiet. Den hindrar säkert många att bli medlemmar. Sedan kan ni gå vidare genom att pressa LO att göra samma sak. Lycka till! Därefter kan vi tillsammans fortsätta av bara farten och förbjuda alla avgifter och kostnader, lagstifta om arbete åt alla och krydda det hela genom att kräva att FN beslutar att bojkotta svält, elände och fattigdom. Slutligen yrkar vi samfällt om ett tillkännagivande till regeringen, där vi hemställer att denna ger Gud till känna att alla människor på jorden vill bli lyckliga -- och att svenskarna vill bli särskilt lyckliga! Tänk om Socialdemokraterna skulle kritisera den egna låne och slöserikarusellen under decennier på samhällsnivå lika mycket som de kritiserar bankernas ansvarslösa utlåningsyra under några få år i slutet av 80-talet! De omdömen som Socialdemokraterna här har gäller i än större utsträckning deras eget sätt att vräka i väg medborgarnas pengar på offentlig ineffektivitet. Att syftet var gott tvivlar jag inte en sekund på. Men det räcker inte att vilja väl. Man måste kombinera den goda viljan med kunskaper, realism och respekt för alla medborgare -- inte bara för den egna s.k. rörelsen. Bankkrisen är en mild västanfläkt jämfört med den kris som Sverige befinner sig i, på grund av socialdemokratisk politik under decennier. Min egen bankkarriär ägde rum före utlåningskalaset. Då fanns följande axiom: Låna ut pengar är väl ingen konst. Det kan vilket ''blåbär'' som helst göra. Konsten är att få tillbaka pengarna. Tänk om Socialdemokraterna kunde lära sig detta: Att slösa med medborgarnas pengar är väl ingen konst. Det klarar vilket ''blåbär'' som helst. Konsten är att få valuta för pengarna. Jantelagen har slagit till med full kraft återigen. Orsaken är en liten motion med förslaget att även elever med särskilda möjligheter skall få extra stöd -- alltså inte bara elever med särskilda svårigheter! Detta var värre än att svära i kyrkan. Råmandet började direkt. Det här var orättvist, stötande, ojämlikt osv. Vilken människosyn! utbrast man. Ändå är det så grundläggande och självklart för oss -- utifrån just vår humanistiska grundsyn och omtanke om alla -- att alla elever skall ha goda möjligheter att utvecklas så långt de kan, vill och orkar. Detta sker naturligtvis inte på varandras bekostnad, mer än bland Jantelagens förespråkare. Du som tycker detta är stötande kan ju börja med att försöka övertyga alla oss som inte förstår bättre om vådan av elitidrott och hur förödande den är för Korpen och för alla oss vardagsmotionärer -- för att inte tala om vilka förödande och negativa effekter stjärnskott som Björn Borg och Ingemar Stenmark har haft för Sverige och svenska ungdomars vilja att satsa på tennis och skidåkning. Goda föredömen är ju rent otäcka. De skulle rent av kunna stimulera andra till stordåd. Usch vad kusligt! Nej, tacka vet jag landet Lagom, där alla är lika långa, lika tjocka och helst lika dumma. Då råder den ljuva jämlikheten och rättvisan. Inom Ny demokrati kallar vi detta för symmetri och likriktning. Och det tycker vi hjärtligt illa om. En av de allra heligaste svenska korna är naturligtvis hemspråksundervisningen. Den är rent av tabubelagd. Gapiga och okunniga politiker och journalister råmar om rasism så snart någon -- vanligtvis är det en nydemokrat -- försöker diskutera ämnet. Det har naturligtvis inte ett skvatt med invandrarfientlighet att skaffa -- tvärtom. Ändå är det svårt att hitta något område där skenhelighet och dåligt samvete, okunnighet, flathet, mesig och förment välvilja samt brist på äkta omtanke skördar så stora offer och kostar sådana gigantiska summor. Hemspråksundervisningen i sin nuvarande form gör direkt skada för invandrareleverna och, möjligen, viss nytta som födkrok för hemspråkslärarna. Inte ens en mycket kritisk, objektiv rapport för ett och ett halvt år sedan, från självaste statliga riksrevisionsverket, fick politikerna att vakna. Jag vill för säkerhets skull också nämna att finska och lappska inte är hemspråk för Ny demokrati. De är nämligen två av Sveriges tre officiella språk. Att två eller flerspråkighet hos största möjliga antal medborgare är en stor tillgång är ju en fullkomlig självklarhet. Men att utifrån denna truism dra slutsatsen att hemspråksundervisningen bidrar till detta är inte bara ologiskt; det är dessutom obevisat. Ingenting -- mer än hoppet -- tyder på att så skulle vara fallet. Däremot finns det många indikationer och bevis på motsatsen, att hemspråksundervisningen hämmar språkutvecklingen i svenska. Den t.o.m. skapar analfabetism. Över huvud taget finns det inget som helst vetenskapligt eller annat objektivt underlag, som ger belägg för de uppfattningar som styr den svenska uppläggningen av hemspråksundervisningen. Däremot finns det mängder av fakta om dess negativa effekter. Ingenting om dess positiva. I vilket annat sammanhang anses det acceptabelt att pumpa in 1 300 miljoner årligen, utan att förvissa sig om att dessa enorma summor används på ett rimligt och anständigt sätt? Mig veterligen inget. Men se, det är det fina med svenska heliga kor. De får sluka miljarder av medborgarnas pengar, utan att kofösarna, dvs. politikerna, reagerar. Att medborgarna som betalar är djupt upprörda bryr man sig inte ett skvatt om. De förstår ju i vanlig ordning ingenting. Mycket riktigt finns det heller inget annat land i hela världen som har hemspråksundervisning i en form som ens liknar den svenska modellen. Men det beror naturligtvis på att inte de heller förstår bättre. Vi svenskar vet ju som vanligt bäst här hemma i ankdammen hur världen skall se ut. Att de allra flesta utvecklade industriländer har mycket längre och större erfarenhet av invandringsfrågor och mångkulturell korsbefruktning bekymrar inte oss ett skvatt. Redan på 1960-talet löste Sverige USA:s dåvarande problem med rasmotsättnignar; i kraft av sin självtilldelade världsmästartitel i självgodhet. Utgångspunkten för Ny demokrati är en äkta omsorg om de människor som av olika skäl tvingats fly från sina hemländer. Därför är vi så kritiska mot den svenska invandringspolitiken och mot hemspråksundervisningen i dess nuvarande former. Den är direkt grym och omänsklig i många avseenden. Sedan må Westerberg och Friggebo fromt och blitt tala om sin omsorg. Ibland får jag intrycket att de tror att de har patent och ensamrätt på att bry sig om sina medmänniskor. Men sång och fagert tal hjälper inte människor som har det svårt. Det krävs äkta omsorg, och det visar man i handling och med konkreta åtgärder. Vi tycker att det är omoraliskt när politiker köper sig ett gott samvete på det sätt som sker med hemspråksundervisningen. Det blir dubbelt omoraliskt när det dessutom sker med medborgarnas pengar. Att skenheligheten i vanlig ordning skjuter på budbäraren i stället för på orsaken förvånar oss inte heller -- längre. Detta är ju regel inom politiken, när vi trampar på ömma tår, sticker tunga elefanter eller mjölkar heliga kor, har vi lärt oss. Muuuh! Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2,

Herr talman! En kort kommentar till Stefan Kihlbergs sagoberättelse, som har mycket litet med verkligheten att göra. Hans svar till de föräldrar och barn samt den skolpersonal som i dag värnar om en skola och en utbildning som är ifrågasatt på grund av besparingar är att vi vräker ''i väg medborgarnas pengar på offentlig ineffektivitet.'' När regeringen lägger ett besparingskrav på 350 miljoner på kommunal vuxenutbildning, som på grund av anslagskonstruktion innebär att det är den gymnasiala utbildningen som skärs ned och att kommunerna helt måste låta bli att erbjuda kommunala komvuxkurser till hösten, blir inte Stefan Kihlberg upprörd över detta förslag. Tvärsom, det var naturligtvis bra. Men han blir upprörd över att människor protesterar. Jag har ingen förhoppning om att få någon förståelse hos Stefan Kihlberg för de kortutbildades behov av vuxenutbilding. Men jag vill gärna göra klart att jag tycker att det är oförskämt mot de kortutbildade studerande när man hävdar att de sänds ut av sina komvuxlärare som legosoldater eller när man betraktar dem som gatans parlament, när de bara i helt demokratisk anda framför sin protest mot ett vansinnigt regeringsförslag.

Herr talman! Om det är så enkelt att minskade anslag automatiskt ger bättre verksamhet, varför har Stefan Kihlberg stannat vid en besparing till ett belopp av 150 milj.kr. på komvux?
Herr talman! Jag tar mig för pannan! Jag vet inte om Lena Hjelm-Wallén har inre syner. Jag har aldrig påstått att det här linjära sambandet finns -- tvärtom. Jag försöker säga att det inte finns. Tag ett konkret exempel: När ett företag vill spara kan ju produkten göras sämre. På det sättet spar man ju pengar. Men då vill inte konsumenterna köpa produkten, kanske någon säger. Nej, just det. Det är det fina med konkurrens, nämligen att spelreglerna blir annorlunda. En effektiv och bra utbildning tvingas fram.
Herr talman! När vi senast hade en utbildningspolitisk debatt här i kammaren, vilket var i samband med den allmänpolitiska debatten, var Stefan Kilhberg uppe i talarstolen och anförde sitt bildspråk. Vid det tillfället handlade det om kokosnötter och Volvobilar. I dag handlar det om heliga kor och legionärer. Vad Ny demokrati egentligen ägnar sig åt är inte dyrkandet av heliga kor -- det kan jag hålla med om. Dess samlade politik vittnar emellertid om ett annat dyrkande, nämligen svinet Särimner. Jag kan sluta här med att rekommendera läsning av den delen av vår nordiska fornhistoria. Det är faktiskt inte på det sättet att minus gånger minus blir plus. Det är så i matematiken, men inte i politiken, därför att politiken leder till en verksamhet, till en rörelse, t.ex. inhämtande av kunskap och kompetens i våra skolor. Det är orättvist mot den verksamhet som bedrivs ute i våra skolor, att inte se till den komplexitet som den här verksamheten innebär. Det handlar om olika människor, olika lärare, olika föräldrar och olika elever med olika erfarenheter och önskningar om sitt liv. Jag följde en intervju med den amerikanske presidentkandidaten Clinton, som fick frågan vad han visste om Sverige och vad han tyckte var särskilt kännetecknande för Sverige. Han nämnde vuxenutbildningen. Sverige är ett land där man satsar på utbildning av de vuxna, utbildning av dem som redan är ute i produktionen, vilket han ansåg vara mycket bra. Det var någonting som USA framöver kraftigt borde satsa på, tyckte han. Då förstod jag varför utbildningsutskottet skall åka till Det kommer att innebära att USA kommer att öka sitt försteg i förhållande till Sverige. Ännu större blir försteget om politiken med nedskärningar på vuxenutbildningens område kommer att vinna anklang i denna del av utbildningspolitiken under Vi säger nej till de här nedskärningarna. Vi försvarar vuxenutbildningen och dess anslag. Under hela 80-talet har vi fört diskussioner om kvaliteten i utbildningen. Det har vi gjort utifrån en rad sakskäl. Jag tycker att det är fel att skicka ut signaler om nedskärning på vuxenutbildningens område i samband med tal om internationalisering av olika samhällssektorer -- också på utbildningens område. Vi vänsterpartister har ställt upp på vuxenutbildningen och försökt försvara och utveckla den. Vi vet nämligen att vi kommer att få ganska stora förändrade produktionsinriktningar inom bl.a. vår tekniska industri framöver. Vi är övertygade om att frågan om och vikten av höjd förädlingsgrad när det gäller våra produkter kommer att ligga som en del i den konkurrenskraft som Sverige måste utveckla mer. Det gäller då produkter från våra naturtillgångar som skog och malm, osv. För att kunna åstadkomma det krävs en ökad insats av kunskapskapital, även hos dem som arbetar inom industrin. Den verksamhet som kan stå för detta är just vuxenutbildningen. Vi vet att vi kanske i högre grad än tidigare kommer att få mer av det som litet slarvigt kallas tjänsteproduktion. Vi vet att vi måste utveckla den offentliga sektorn. Vi vet att vi måste få till stånd en ändrad syn på den offentliga sektorn, nämligen att den inte är tärande utan producerande och nödvändig för många näringar inom den privata sektorn. Ett alldeles ypperligt exempel på det är utbildningssektorn med vuxenutbildningen. Vi vet att vi med nationella mått har en genomsnittligt lägre utbildningsnivå i våra glesbygder.

Vi vet att vi i förhållande till andra länder har en väldigt låg genomsnittlig rekrytering till högre utbildning och att ungdomskullarna framöver kommer att minska. Vi i Vänsterpartiet säger att det är naturligt att man inför de strukturella omdaningar som bl.a. industrin står inför ökar rekryteringen till högre studier bland dem som redan har varit ute i arbetslivet ett tag. Den kompetens som man efter en tid i arbetslivet besitter är väldigt viktig för högre utbildning, särskilt i vad gäller den tekniska sektorn. Tro mig, jag har själv erfarenhet just därifrån. Vi måste alltså gå den motsatta vägen för att kunna möta framtiden på ett riktigt sätt, till skillnad mot den väg som regeringen nu slår in på. I en departementsskrivelse sägs det t.ex. att man inte längre till högre studier skall anta människor med arbetslivserfarenhet som merit. Det är en torftig, snedvriden och outvecklad syn på den kompetens och kompetensutveckling som ett aktivt arbetsliv kan ge. Det handlar naturligtvis i hög grad om att vuxenutbildningen måste få ökade resurser framöver, eftersom allt fler måste komma att omfattas av den utbildningen. Det är enkel matematik.

Men vi vet att det inte är så enkelt att man bara behöver lära sig svarva och borra för att arbeta inom verkstadsindustrin. Allt fler instruktioner, alltmer arbete i Europa och världen över går ut på standardisering. Då är språkkunskaper oerhört viktiga. Då är gedigna grundkunskaper i matematik viktiga. För att kunna möta nya krav och utveckla en bättre arbetsmiljö är grundkunskaper inom fysik och kemi viktiga. Förmågan att se samspelet mellan olika discipliner är en nödvändighet för utveckling och framgång. Herr talman! Att uttrycka det så som det görs i betänkandet, att en nedskärning med 150 miljoner innebär att man tillför ett anslag på 100 miljoner, är ett exempel på språkets cynism. Det visar behovet av gedigna kunskaper i språket svenska, av förmåga att göra en analys i de olika politiska sammanhangen. Detta var något om vuxenutbildningen. I det betänkande som vi nu behandlar har vi från Vänsterpartiets sida tagit upp frågan om att man nu måste lagstifta mot avgifter i skolan. Det gör vi inte därför att vi hade skrivklåda under den allmänna motionstiden och ville fylla ett ark med text. Vi gör det mot bakgrunden av de signaler som utgick från olika kommuner, från skolverkligheten, att man nu försöker införa avgifter. De försöken har inte upphört. Jag är ganska övertygad om att de inte har upphört mot bakgrund av vad jag kan läsa i den proposition som regeringen lade fram för någon vecka sedan om privatskolor. I den allmänpolitiska debatten ställde jag frågan till Folkpartiet, Centern och Kds: Står ni fortfarande fast vid att det inte skall införas avgifter i grundskolan? Nu måste jag ställa frågan: Står ni fast vid att ni inte vill införa avgifter i gymnasieskolan? Avgifter har ju den effekten att de direkt relaterar rätten till en god bildning och fostran till plånbokens tjocklek. Även om gymnasieskolan inte är obligatorisk formellt sett, vet vi som är ute i verkligenhet, herr Kihlberg, att den reellt sett är obligatorisk. Man behöver ha med sig dessa ytterligare tre år i gymnasieskolan i ryggsäcken när man drar ut i livet. I vilket fall som helst är det inte skadligt. Därför beklagar vi att regeringen nu skjuter upp reformeringen av gymnasieskolan, att man förhindrar en ökad rekrytering till de högre studierna, som jag har pläderat för tidigare. Man skjuter på en ökad möjlighet för Sverige att få fler högskoleutbildade. Det här är inte en politik som leder fram till Europas bästa skola. Det här är en politik som leder bort från en skola som kanske var på väg att bli Europas bästa skola. Herr talman! Vi står bakom våra ställningstaganden, men jag yrkar bifall endast till vår meningsyttring beträffande mom. 4 samt till reservation 4 beträffande mom. 9 och 10. Allra sist: Det verkar som om 150 miljoner inte är mycket pengar. Nej, det är inte mycket pengar i dessa sammanhang. Men att använda dem till vuxenutbildningen, att använda 350--500 miljoner mer på gymnasieskoleutbildningen är väldigt väl använda pengar i dag, när vi har en ungdomsarbetslöshet på 10--20 % på en del ställen. Sedan är det också viktigt att vi som politiker sätter penningsummorna i relation till varandra.

Herr talman! Först ett litet tack för tipset om att åter läsa gudasagorna. Jag tänker på galten Särimner. När jag läste dem i skolan hade jag stor behållning av dem. Jag minns rätt mycket, men jag skall med förtjusning läsa om. Det finns mycket att hämta i gamla gudasagor. Jag skall inte köra något slags meningslös pingis på det här med pengar och kvalitet, för vi har väldigt olika grundsyn. Det är bara att konstatera att jag accepterar att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har monopol på att vräka i väg medborgarnas pengar utan krav på effektivitet. Jag har ingen som helst ambition att tävla med dem i det hänseendet. Vi har redan världens dyraste skola, slog en statlig utredning fast, nämligen produktivitetsdelegationen. Men vi har inte den bästa skolan. Det är den vi vill hjälpa till att skapa. Slutligen: Varför har Vänsterpartiet medlemsavgifter?

Herr talman! När det gäller avgifter, Björn Samuelson, har vi inom Ny demokrati samma problem. Inte heller vi får några pengar från näringslivet. Men vi tar ut avgifter, för vi tycker att det är ett ändamålsenligt sätt, och vi tycker att det är okej att göra det även i andra sammanhang. Att ta ut avgifter är ett sätt att vara rädd om resurserna. Vänsterpartiet har ju rätt avsevärt många miljoner av skattebetalarnas pengar i partistöd. Medlemsavgifterna är säkerligen en väldigt marginell intäktssumma. Jag vill understryka att vi i Ny demokrati inte har några invändningar emot hemspråksundervisningen som sådan, utan vi vänder oss emot den svenska uppläggningen. Jag skulle kunna läsa högt ur den bok som riksrevisionsverket har utgivit, men jag vill inte trötta ut ledamöterna. Jag utgår dock ifrån att varenda person som jobbar i närheten av utbildnings och hemspråksområdet ändå har läst denna bok, som innehåller en fullständigt förödande kritik. Det är riksrevisionsverket som står för kritiken, inte Ny demokrati. Jag har ett brev framför mig från en lärare. Han skriver: Jag har arbetat som mellanstadielärare i 17 år. Sedan många år har jag en uppfattning liknande er. Frågan är känslig, det vet jag, för jag blir också beskylld av en del hemspråkslärare för att vara rasist, osv. Brevet är en svidande vidräkning. Det är otäckt att hemspråksundervisningen skall vara en så helig ko, för när man talar med lärare som kan det här, är de egentlien väldigt kritiska, men de törs inte tala om det. Jag vet dessutom en sak som Björn Samuelson kanske inte vet, nämligen att det för närvarande i utbildningsdepartementet sitter en grupp som ser över hela hemspråksundervisningen. Det är inte utan orsak -- det kan jag lova. Ny demokrati kommer att få rätt också i den här frågan.

Herr talman! För ungefär ett år sedan besökte jag Rumänien. Jag hade då tillfälle att träffa den rumänske utbildnings och kulturministern. När han beskrev situationen i Rumänien, som de flesta av oss i alla fall har något så när begrepp om, sade han att det var fel att använda ordet katastrof, men att situationen började bli bra nära katastrof. Jag tycker man skall ha det perspektivet med sig, i synnerhet när man sedan kl. 9.00 i morse har hört alla dessa katastrofscenarion utmålas över situationen i vårt förträffliga land. Det finns ett annat perspektiv som jag skulle vilja ha med i den här debatten. Jag har tillhört utbildningsutskottet sedan 1979 och har den vägen kunnat följa arbetet. Mellan åren 1983 och 1991 har vi haft socialdemokratiska regeringar, där bl.a. Lena Hjelm-Wallén har varit verksam inom utbildningsdepartemenet. Under denna period var det nästan uteslutande högkonjunktur med kraftigt ökande skatteintäkter för staten. Det var stor efterfrågan, t.o.m. överefterfrågan, på arbetskraft. Totalt sett var förutsättningarna ganska gynnsamma under nästan hela perioden. Under vartenda ett av dessa år har ändå socialdemokratiska regeringar presenterat mycket omfattande besparingsförslag när det gäller skolans område. Nästan undantagslöst har man fått igenom dessa besparingsförslag i riksdagen med stöd av Moderata samlingspartiet. Då var Moderaterna bra att ha att luta sig emot som ett sätt att driva igenom denna besparingspolitik. När vi vid några tillfällen här i riksdagen har lyckats att mildra besparingsförslagen, har det nästan alltid varit Centern som har tagit initiativet och varit pådrivande för att se till att det som Socialdemokraterna har föreslagit och velat åstadkomma har blivit något så när genomtänkt. Nu är vi däremot inne i en mycket kraftig lågkonjunktur. Budgetunderskottet är mycket stort. Jag skall inte upprepa det som tidigare har sagts, när man skyllde på antingen det ena eller det andra. Jag tyckte närmast att det var patetiskt när Berit Oscarrson sade att anledningen till att det var jobbigt före och under 80-talet var att vi hade en borgerlig regering, osv. Jag skall inte hemfalla åt sådant, men jag konstaterar bara det som många andra har konstaterat, nämligen att den ekonomiska situationen är besvärlig med ett stort budgetunderskott och att det finns behov av besparingar. Den som förnekar detta gör det mot bättre vetande. Men nu i den omvända situationen då Socialdemokraterna har oppositionsrollen är de beredda att spendera pengar. Jag skall inte göra någon fullständig uppräkning, men jag vill ge Lena Hjelm-Wallén några exempel på besparingsåtgärder under de socialdemokratiska åren. Listan är definitivt inte fullständig. Man skulle kunna räkna upp mycket mera. Den s.k. praobesparingen genomfördes 1983. När man hade kommit ganska långt med skolans arbetslivskontakter, klampade den socialdemokratiska regeringen in och menade att lärarna inte skall ha betalt under den tid då eleverna är ute på prao. Så flyttades plötsligt det framsteg som hade gjorts när det gäller skolans arbetslivskontakter ungefär fem år tillbaka i tiden. Detta gjorde man utan att blinka. År 1984 föreslog man att barnen i skolan skulle klara sig utan vikarier under de två första dagarna. Någon gång i början av 80-talet kom förslaget om lärarlösa lektioner. Detta förslag som man raljerat så mycket om förbyttes helt plötsligt till lärarlösa dagar. Den vägen sparade man återigen in ganska många miljoner. r 1985 klippte man till ordentligt med en gång och inbesparade 450 miljoner på ett bräde genom att den tidigare tvåprocentiga reduktionen av statsbidraget raskt ökades till 3 %. För att det inte skulle dröja alltför länge innan kommunerna kände av denna besparing, tog man pengarna ifrån det förskott som kommunerna annars skulle ha fått. Det var flera bombkapslar det, Björn Samuelson. r 1986 genomfördes en lång rad besparingar, bl.a. en besparing på det som kallades för särskilda insatser på skolans område. Där snodde man 169 milj.kr. Man gjorde en kraftig besparing på den s.k. ej undervisningsbundna delen av förstärkningsresursen, en resurs som har en ganska stor betydelse för de barn som har svårigheter i skolan och där stödåtgärder av olika slag också hör hemma. Men icke förty sparade man in på den resursen. Pengarna till den samlade skoldagen rök vid ungefär samma tillfälle. Samma år reducerades också antalet utbildningsplatser inom den s.k. lilla ramen med 4 000. Visserligen fick man inte igenom detta förslag, men man lade i alla fall fram ett sådant förslag. Som en extra krydda föreslog man och fick igenom -- återigen med stöd av moderaterna -- en besparing på utrustningen till gymnasieskolan med 80 milj.kr. Det är en besparing i ungefär den storleksordning som vi diskuterar i dag, och som nu helt plötsligt är alldeles förskräckligt besvärande. År 1987 var det litet lugnare. Staten upptäckte att man fick betala kopieringskostnader för kommunerna. Man hade inte sagt upp ett avtal i rätt tid, och då blev det på det sättet. Men för att inte staten utan i stället kommunerna skulle drabbas, reducerade man helt hastigt det s.k. tilläggsbidraget till vikarier i grundskolan med en viss procentsats och sparade raskt in de 60 milj.kr. som kopieringskostnaden skulle komma att uppgå till. För säkerhets skull tog man också detta av förskottet så att det skulle få omedelbar effekt. Det fanns inte några som helst möjligheter för kommunerna att planera för den typen av besparingar. 1988 var det dags igen. Då tog man 1 % på veckotimpriset. Med det resurssystem som vi då hade reducerade man helt enkelt statsbidraget genom att räkna ner underlaget för veckotimspriset med 1 %. Det gav återigen en kraftig besparing. Sedan fattade riksdagen 1989 beslut om att gå över till ett nytt statsbidragssystem för grundskolan, dvs. det sektorsbidrag som vi nu har och som flera talare har refererat till. Det skrevs både i budgetpropositionen och i den särskilda proposition om ansvaret för skolan som kom innan vi fattade beslutet, att det var mycket viktigt att se till att statens bidrag även fortsättningsvis skulle medverka till en likvärdig utbildningsstandard över hela landet. Det slogs gång på gång fast att ''statens finansiella ansvar skall utgå från minst samma bidragsnivå som i dag'', dvs. nivån vid det tillfälle då detta skrevs. Nu vet vi att att Kommunförbundet har påtalat att det som skulle vara samma bidragsnivå, dvs. att man garanterade att kommunerna efter omläggningen skulle få lika mycket pengar som före, inte visar sig hålla måttet. Kommunförbundet hävdar att kommunerna enligt dess beräkningar blev ''lurade på'' 1,4 miljarder kronor vid överföringstillfället. Om detta nu är riktigt gjorde den socialdemokratiska regeringen när den fastställde de beräkningsgrunder som låg till grund för det nya sektorsbidraget en radikal minskning av bidraget med 1,4 miljarder kronor i förhållande till tidigare. Det vore mycket intressant att få höra Lena Hjelm-Walléns kommentar också till detta. Om detta påstående är sant innebär det en besparing som är väl så kraftig som många förslag vi haft anledning att diskutera den senaste tiden kan leda till. Jag skall runda av besparingskatalogen med våren 1991. I budgetpropositionen föreslog den socialdemokratiska regeringen en besparing på hemspråksundervisningen med 300 milj.kr., som enligt regeringens förslag inte skulle tas från något sektorsbidrag utan klart och tydligt skulle öronmärkas -- något som nästan skulle tillfredsställa Stefan Kihlberg -- och verkligen drabba hemspråksundervisningen. Dessutom föreslog den socialdemokratiska regeringen att man genom rationaliseringar skulle kunna spara 55 milj.kr. inom vuxenutbildningen och framför allt inom den del som då kallades för grundvux, dvs. utbildning för vuxna som inte hade kunskaper motsvarande årskurs 6 i grundskolan. Det fanns inget ytterligare underlag för det förslaget än några få rader i budgetpropositionen, och det behövdes där minsann inte någon rapport från riksrevisionsverket. Helt plötsligt skulle man spara på den del där kommunerna har en lagstadgad skyldighet att ge undervisning till dem som inte har utbildning som motsvarar årskurs 6 och klippa bort 55 milj.kr. Det fick regeringen också igenom här i riksdagen. Vi försökte protestera, men det var en förkrossande majoritet som ville ta en besparing på 355 milj.kr. Vi lyckades i varje fall få riksdagen att uttala att det med ett sektorsbidrag inte går att göra öronmärkta besparingar, och det gäller faktiskt fortfarande. Det finns ett sektorsbidrag till skolan, och därför kan man om man skall spara endast göra generella besparingar. Herr talman! Detta var, som jag tidigare sade, inte allt. Men det räcker till några miljarder under perioden 1983--1991. Jag tycker faktiskt att en del av de mest våldsamma angreppen klingar ganska falskt i dagsläget om man tar hänsyn till hur förutsättningarna i övrigt är, dvs. den rådande ekonomiska situationen för landet i dess helhet. Herr talman! Jag skall mycket kort kommentera de enligt min mening viktiga skälen till att vi har behov av en väl fungerande vuxenutbildning. Vi har behov av en kompetenshöjning, eftersom det blir ett mindre tillflöde av unga nyutbildade till arbetskraften under ett tiotal år framåt i tiden. Det innebär att det kommer att vara fler äldre i arbetskraften vilkas utbildning ligger längre tillbaka i tiden och riskerar att bli föråldrad. Dessutom bidrar den snabba tekniska utvecklingen och förändringarna i arbetsorganisationen till att vuxna behöver förbättra sin kompetens. Det finns ett mycket stort utbildningsbehov hos de redan yrkesverksamma. Det är kanske det allra viktigaste medlet vi i detta land har för att öka vår konkurrenskraft, och det skall man inte försumma. De som är arbetslösa eller riskerar att bli det kan självfallet också öka sin konkurrenskraft som individer på arbetsmarknaden om de får tillgång till vuxenutbildning. Kvinnor som varit hemma och vårdat sina barn och vill tillbaka ut på arbetsmarknaden upptäcker att den utbildning de skaffat sig för några år sedan nu är ganska inaktuell. De behöver förbättra sin utbildning och förnya den. Vi har också alla de ungdomar som vill och behöver komplettera sin utbildning. Det hjälper dem att komma in på arbetsmarknaden eller hjälper dem, som Björn Samuelson tidigare sade, att skaffa en allmän behörighet eller kanske i en del fall en särskild behörighet för vissa högskolestudier. Dessa ungdomar utgör en mycket stor andel. Det finns även ungdomar som behöver förbättra sin grundläggande utbildning för att kunna lägga en grund för vidare, kanske litet mer kvalificerad yrkesutbildning. Alla våra invandrare har många och stora utbildningsbehov av alla de slag från grundläggande vuxenutbildning till mer avancerad yrkesutbildning. Sist men inte minst finns den grundläggande vuxenutbildning där vi nu har höjt ambitionsnivån, som tidigare var årskurs 6, till att ge alla dem som inte har en grundläggande utbildning motsvarande årskurs 9 i grundskolan rätt till en sådan utbildning. De har en lagstadgad rätt att få den, och kommunen har skyldighet att ge den. Kommunen är dessutom skyldig att söka upp dem som inte har denna utbildning. Detta är en viktig ambitionshöjning, som självfallet dessutom kostar mycket pengar. Allt detta ledde oss till att när besparingspropåerna kom i budgetpropositionen redan i januari ta initiativet till att börja diskutera om vi inte skulle kunna förändra detta besparingsbeting. Det har lett fram till att vi så småningom har kommit överens om att minska besparingskravet med 200 milj.kr. Kvar återstår 15 milj.kr. Det skall ingen försöka att smita ifrån. Vi slår inte, vilket här tidigare sades, krok på oss själva genom att säga det. Så är det. Det är i varje fall betydligt mindre än de 350 som var den ursprungliga summan. Vi har dessutom klart och tydligt återigen slagit fast vad riksdagen tidigare har uttalat, nämligen att detta inte är en besparing som riktar sig specifikt mot vuxenutbildning, utan det tas generellt av sektorsbidraget, och så skall det vara. Det motsvarar en besparing på ungefär 0,5 % på kommunernas sektorsbidrag. Debatten om vuxenutbildningen har åtminstone lett till någonting positivt. Det har ökat kunskapen och medvetenheten om vuxenutbildningens betydelse. Det är dessutom nödvändigt att se dessa frågor i ett mer samlat samhällsekonomiskt perspektiv och inte som specifika sektorsanslag. Insikten har också ökat om att utbildning generellt sett, och det gäller inte bara vuxenutbildningen utan alla våra utbildningsinsatser, är det bästa och kanske det mest effektiva sättet att bedriva arbetsmarknadspolitik om man skall hävda arbetslinjen, och det vill denna regering göra. Till sist, herr talman, vill jag -- jag avstår från någon replik senare -- kort säga följande till Stefan Kihlberg efter att ha hört de uttalanden Stefan Kihlberg gjorde om sektorsbidraget. Med sina nyförvärvade kunskaper sade han: Alla vet ju att vi numera har ett generellt sektorsbidrag som kommunerna bestämmer över helt och hållet själva, och det är mycket bra. Men en av Stefan Kihlbergs mer bestående insatser till detta betänkande är att han föreslår och reserverar sig för att införa ett nytt specialdestinerat bidrag till högpresterande elever. Motivet för detta är att det borde finnas, eftersom det finns till de svagpresterande. Stefan Kihlberg vet att det numera inte gör det. Det finns inte några särskilda bidrag till elever med speciella behov. Det är ett sektorsbidrag, och så skall det vara. Sedan föreslår man helt plötsligt ett nytt specialdestinerat bidrag. Det rimmar illa. När det gäller hemspråksundervisningen säger Stefan Kihlberg att vi ''slösar bort och sprider ut'' 1,3 miljarder kronor över skolan. Den beräkningsgrund som fanns för hemspråksundervisningen kunde förra året uppskattas till ca 1,2 miljarder.

Det blir inte så många kronor kvar av det som Stefan Kihlberg talade om. Jag tycker att det finns skäl att påminna om det, eftersom Stefan Kihlbergs egna ord var att okunnigheten är total om hur de faktiska förhållandena är. Jag instämmer gärna i det omdömet. > bHerr talman! Till sist ber jag att få yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande i dess helhet.

Herr talman! Det sägs att anfall är bästa försvar. Larz Johansson gjorde så gott han kunde med sin katalog av förändringar i statsbidragssystemen som har skett under 80-talet. Det här är förändringar vars minusposter han noggrant räknade upp. Han talade inte om vilka av dessa som Centern också har stött. Centern har ju faktiskt också stött många av de förändringar som innebär minskat statsbidrag. Sedan finns det en plussida också. Statsbidragen till skolorna har ökat totalt sett. Beträffande t.ex. komvux har det hävdats att den verksamheten har varit utsatt för en ganska hård besparing. Men det statsbidrag som går till komvux har i kronor och ören nästan fördubblats under 80-talet. Om det skulle vara så att det har skett så omfattande besparingar som Larz Johansson nämnde blir ert förslag, att ställa upp för ytterligare besparingar, ännu mer obegripligt i dagens situation. Jag förstår att Larz Johansson är något avundsjuk på Socialdemokraterna, som inte behöver ställa upp på de nedskärningar som finns i regeringens förslag just nu. Men vi socialdemokrater spenderar inte ytterligare pengar, Larz Johansson. Vi har en skuggbudget som faktiskt är väl så stark som regeringens. Det viktiga i den är att vi säger nej till skattesänkningar för höginkomsttagare och kapitalägare. Genom att göra det kan vi finansiera insatser på utbildningens område och flera viktiga sociala områden. Detta är ett val, och vi har gjort vårt. Larz Johansson och Centern gör ett annat. Sedan får vi höra vackra ord om betydelsen av vuxenutbildningen. Det är sant. Centern och Socialdemokraterna har haft en likartad uppfattning om detta. Jag tror att vi fortfarande har det, men ändå skiljer vi oss åt nu i resurshänseende. Larz Johansson ställer upp på minskade resurser till kommunal vuxenutbildning. Jag kan inte förstå hur det i dagens situation skulle kunna gagna vuxenutbildningen och de många korttidsutbildades behov av ytterligare kunnande och kompetens.
Herr talman! Lena Hjelm-Wallén talar om en plussida, men hon har litet svårt att exemplifiera den. Jag ser fram emot att få ta del av de stora plusposter som har kommit till under de här åren. Att anslaget till komvux har ökat i kronor och ören under tio år är väl inte så konstigt, men uttryck det i fast penningvärde, Lena Hjelm-Wallén, så får vi se! Vi har ju som bekant haft någonting som heter inflation under tiden. Vi har haft en kostnadsutveckling som har varit ganska kraftfull. Jag tror inte att man ute i skolans vardag har upplevt det som att man har fått ytterligare stora resurser till den kommunala vuxenutbildningen. Däremot har vi åstadkommit en ganska kraftfull omfördelning från dem som mycket hade och ville ha mer, till dem som inte hade någonting alls och som behövde resurser för sin vuxenutbildning. Sedan ondgör sig Lena Hjelm-Wallén över att Centern ställer upp för besparingar. Men om inte Centern hade ställt upp för vuxenutbildningen och tagit den här debatten och dessa initiativ hade besparingen varit mycket större. Det skall också räknas oss till godo. Vi vet att den bästa arbetsmarknadspolitiken är att satsa på utbildningsresurserna. Vi tänker fortsätta att sträva åt det hållet. I en inte allt för avlägsen framtid kommer det en kompletterinsproposition som ytterligare kommer att styrka det påståendet. Lena Hjelm-Wallén säger att Socialdemokraterna nu är beredda att satsa ytterligare 1,5 miljarder kronor. Om ni hade avstått från alla dessa besparingar under de senaste 5--6 åren hade ni inte behövt göra så stora ansträngningar. Dessutom berörde Lena Hjelm-Wallén inte med ett ord de 1,4 miljarder kronor som Kommunförbundet påstår att den socialdemokratiska regeringen försnillade i samband med övergången till ett nytt statsbidragssystem. Jag skulle vilja höra om Lena Hjelm-Wallén anser att det är riktigt eller inte. Om det inte är riktigt skulle jag vilja höra hur Lena Hjelm-Wallén motiverar att Kommunförbundet har räknat så oerhört galet. Dessa 1,5 miljarder kronor som ni vill lägga på är kanhända de 1,4 miljarder kronor som ni nyss har sparat.
Herr talman! Tvisten med Kommunförbundet om hur stort skolsektorsbidraget skall vara är någonting som alla partier får ta på sig. Det var ingen skillnad mellan oss när riksdagen fattade det beslutet. Om jag är svaret skyldig i dag om hur detta skall lösas, är Larz Johansson på samma sätt svaret skyldig. Han har inte heller några pengar till lösningen av detta. Våra 1,5 miljarder kronor har inte med sådana saker att göra. Det gäller inte att lappa och laga något som har skett under 80-talet. Det gäller att parera besparingarna från den regering där även Centern ingår. Det är av det skälet som vi behöver lägga in dessa 1,5 miljarder kronor. Vi ser också till att ha finansiering för dem. Det är i dag en något för snäv syn på komvux när man säger att det bara är av arbetsmarknadspolitiska skäl som man skall göra insatser. Det är den utgångspunkten man har i betänkandet. Kommunal vuxenutbildning och även all annan vuxenutbildning står på andra och mer stadiga ben. Det handlar ju om individens växande med kunskap oberoende av om det är hög arbetslöshet eller inte. Jag noterar att när utskottets majoritet ändrade sig och delvis gick emot regeringen sade man att det bara rör sig om en insats just nu, av arbetsmarknadspolitiska skäl. Utskottets ordförande säger i Svenska Dagbladet den 26 februari att det rör sig om en engångsåtgärd. Folkpartiet motionerat om under hela 80-talet skall genomdrivas fullt ut när konjunkturen vänder. Det är en helt annan inställning till komvux än den som Larz Johansson i dag försöker ge sken av. Det han försöker säga här i dag har dess värre ingen täckning i utskottsbetänkandets majoritetstext.
Herr talman! I fråga om det som Lena Hjelm Wallén kallar tvisten med Kommunförbundet säger hon nu att där har vi ett delat ansvar. Ja, det har vi i så måtto att vi gemensamt här i riksdagen har fattat beslut om grunderna för övergången till ett nytt statsbidragssystem. En av de viktigaste grunderna var att det skulle vara kostnadsneutralt, dvs. att kommunerna efter övergången skulle få minst lika mycket statsbidrag som de hade tidigare. Sedan, Lena Hjelm-Wallén, var det faktiskt socialdemokraterna som satt i regeringskansliet och gjorde uträkningarna. Det var socialdemokraterna som vid halvårsskiftet förra året räknade ut och tillställde kommunerna underlaget och talade om att så här många kronor och ören får ni nu i sektorsbidrag. Detta gör vi inte här i riksdagen, så det kan jag tyvärr, Lena Hjelm-Wallén, inte dela ansvaret för. Det är det parti som då hade regeringsmakten som har det hela och fulla ansvaret. Den här s.k. tvisten kan då bero på två saker. Antingen har man råkat räkna fel, och då finns det ju all anledning att kontrollera siffrorna. Eller också var det ett medvetet sätt att i samband med övergången till ett nytt statsbidragssystem göra denna stora besparing utan att tala om det. Då är det mycket allvarligare, Lena Hejlm-Wallén, och jag tycker att ni skall ta er en ordentlig funderare över hur detta egentligen har gått till. Det här handlar i allra högsta grad om -- som någon sade tidigare i debatten -- kommunernas förtroende för staten. Naturligtvis är vuxenutbildningen inte bara yrkesutbildning. Jag gav ett antal exempel på att vuxenutbildningen behövs. Och jag stryker gärna under vad Björn Samuelson sade tidigare -- att en mycket stor del av vuxenutbildningen gäller ungdomar som behöver sin utbildning för att skaffa sig behörighet till högskolan. Den utbildningen är också oerhört viktig. Det finns många goda skäl för att ha en kraftfull och duglig vuxenutbildning, och vi kommer att fortsätta att verka för detta, oavsett vad det råkar stå i någon artikel i Svenska Dagbladet.

Herr talmn! Björn Samuelson tror att det här handlar om att skaffa sig makt till vilket pris som helst. Vi har från centerns sida mycket klart deklarerat att vi har gått in i den här regeringen tillsammans med tre andra partier för att vi som parti skall försöka påverka politiken så mycket som möjligt. Man skall väl vara oerhört optimistisk och blåögd om man tror att man i ett sådant regeringssamarbete kan påverka politiken till hundra procent. Vi försöker få så stort genomslag som möjligt för centerpolitik i den här regeringen, inte minst när det gäller utbildningspolitiken. I vad mån vi lyckas eller inte lyckas får ju andra avgöra. I detta fall tycker vi att vi har lyckats ett stycke på vägen, eftersom den här besparingen nu reduceras. Vi märker ju dessutom att det från de övriga partierna alltid ställs stora förväntningar på centern -- och att det är vi som skall garantera utbildningspolitiken framdeles. Vi tar gärna på oss det ansvaret, och vi försöker efter förmåga se till att utbildningspolitiken blir så bra som möjligt. Sedan måste naturligtvis också Björn Samuelson vara medveten om att det inte är utan orsak -- inte av illvilja -- som kommunerna skär ner sina anslag. Det beror på att de inte har så mycket pengar. Det kan ju inte heller ha undgått Björn Samuelson att det finns ett mycket kraftigt underskott i statens budget. Man kan diskutera hur stort man skall låta det underskottet bli. Men det skulle vara intressant att höra var Björn Samuelson sätter gränsen. Det är mycket lätt att i den här debatten säga att vi i utbildningsutskottet, och vi som är utbildningspolitiker, kan vara beredda att ta pengarna från något annat samhällsområde. Men vi vet ju att företrädarna för andra utskott här i riksdagen i sina debatter för ungefär samma slags resonemang. Totalt sett är det ju samma pengar vi rör oss med, och det handlar om samma budgetunderskott. Vi har ambitionen att försöka kombinera de i och för sig oförenliga uppgifterna att både driva en bra utbildningspolitik med tillräckliga resurser och åstadkomma de besparingar som krävs. Det är alltså i och för sig oförenligt, men det är ju då nödvändigt att man för att kunna komma vidare är beredd att göra vissa kompromisser. Det har vi gjort i det här fallet, och det är slutresultatet som vi nu behandlar i detta betänkande, som jag tidigare har yrkat bifall till.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
Vi vet att man inom två tre veckor kommer att lägga fram förslag om det tredje året på gymnasieskolan, och ytterligare utbildningsinsatser. Var kommer de pengarna ifrån? Ni är väl inte i Tumba och hämtar dem?

Herr talman! Stefan Kihlberg bör avstå från att i sina inlägg raljera med andras oförmåga och okunnighet att begripa sammanhang. Det var faktiskt Stefan Kihlberg som inledde med att säga att okunnigheten är total. I nästa mening avslöjade han att han inte visste särskilt mycket om det han talade om. Stefan Kihlberg får förlåta om han uppfattar detta som att mästra, men det är faktiskt ganska viktigt att det i riksdagens protokoll finns korrekt information, så att inte den allmänhet som till äventyrs kan nås av de siffror som Stefan Kihlberg sprider omkring sig tror att de speglar de faktiska förhållandena. Det vore bra om Stefan Kihlberg, som hyllar kunskapen, också lärde sig att räkna. Av de 1,2 miljarder kronorna gick det att exkludera de 300 milj.kr. som försvann i sektorsbidraget förra gången. Då var det 900 milj.kr. kvar. Av dem används ungefär 600 milj.kr. till undervisning i svenska som andra språk och studiehandledning på hemspråket. Då finns ungefär 300 milj.kr. kvar. Det är inte så litet pengar, Stefan Kihlberg. Men påstå inte att det är 0! Då har Stefan Kihlberg räknat fel. Hemspråksundervisningen kostar. Men den är också svår att särredovisa. Det som Stefan Kihlberg vill kalla för hemspråksundervisning kan mycket väl bestå i att en lärare som talar elevens hemspråk kommer in i klassrummet för en tid och hjälper eleven till rätta samtidigt som den ordinarie klassläraren undervisar på svenska. Läraren kan förklara saker som kan vara svåra att förstå om eleven har bristfälliga kunskaper i språket. Det är ett effektivt sätt att använda resurser. Eleven lär sig samma saker som övriga elever -- matematik, samhällsorienterande ämnen osv. -- samtidigt som hemspråksläraren hjälper eleven med studiehandledningen. Jag tycker inte att man kategoriskt skall raljera och säga att ingen har någon aning om hur pengarna används. Vi har ganska goda begrepp om hur resurserna används i skolväsendet. Varje kommun har dessutom rätt goda begrepp om hur de använder sina pengar. Stefan Kihlberg skall, som en del andra, också vara försiktig med orden fortsättningsvis.
Herr talman! Förlåt, magistern, om jag trampar på en öm tå. Det var i och för sig inte min avsikt. Jag har djup respekt för magisterns kunskaper, men jag har djupare respekt för riksdagens utredningstjänst och riksrevisionsverket. Det är deras uppgifter jag relaterar.

Herr talman! Ulf Melin vill tala om skolans innehåll osv., men när han själv tar upp detta stannar han vid vikten av att införa avgifter vid anmälan till komvux. Vad är detta? Beträffande grundskolan vet jag, Ulf Melin, att den definitivt inte blir bättre med den ekonomiska politik och den utbildningspolitik som ni nu för mot kommunerna. Jag är alldeles övertygad om att undervisningens kvalitet inte förbättras med grundskoleklasser på mellanstadiet med upp till 35 elever. Jag är säker på detta, och jag kan satsa ganska mycket på att jag har rätt. Ulf Melin svarade inte på frågan varför man inte river upp kommunaliseringen. Ni var starka motståndare till den, och den ligger för tillfället som en blyklump över er utbildningspolitik. Ulf Melin säger att det är viktigt att göra klart vad som är kommunala resp. statliga angelägenheter. Det är inte så viktigt när ni nu föreslår en statlig rektorsutbildning för rektorer som redan är anställda av kommunerna. Det bryter enligt er inte mot några principer. Om två tre veckor kommer ni förmodligen att lägga fram förslag om ett antal miljoner till förbättring av skolans arbetsmiljö, något som jag slåss för här och nu. Hur kan de komma sig att detta i dag är en kommunal angelägenhet, men inte om två à tre veckor? Det går undan här, herr talman! Hur kan det komma sig att ni, trots att ni talar om skillnaden mellan kommunala och statliga angelägenheter, i en proposition om privatskolor har klavbundit kommunerna genom att säga att de skall betala ut 85 % av den genomsnittliga kostnaden för eleverna till privatskolor? Jag talade förut om stalinism, men det har nu renodlats till något ännu värre, nämligen bresjnevism.
Herr talman! Jag tycker att det är roligt att Björn Samuelson får möjlighet att ibland komma tillbaka till sitt kommunistiska förflutna, åtminstone i riksdagsdebatterna -- annorstädes är det ganska så besvärligt. Låt mig börja med anledningen till att kommunerna skall ha en skyldighet att betala ut bidrag till privata skolor. Kommunerna får ett sektorsbidrag från staten för att bedriva sin skolverksamhet. Då måste man naturligtvis kunna garantera att också de fristående skolorna erhåller pengar. Det stora problemet är ju att både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har varit stora motståndare till fristående skolor. Att nämna dem har bokstavligen varit som att visa upp ett rött skynke. Det är ni som har varit njugga med att ge medel till dessa skolor. Det har för många av dem varit svårt att starta sin verksamhet, och många har också hotats av att slås ut därför att den gamla regeringen inte har velat anslå några pengar till dem. Så länge vi har nuvarande statsbidragssystem måste vi också se till att kommunerna har denna skyldighet. Jag nämnde i mitt anförande vidare frågan om skolans innehåll. Jag tycker att vi skall diskutera innehållet, kvalitetsmålen osv. i den svenska skolan. Björn Samuelson frågar varför jag tog upp en så liten fråga som avgifter till komvux. Jag kan hålla med om att det är en liten fråga i det stora hela, men anledningen till att jag kommenterade den var att det finns reservationer på den punkten. När det gäller resurser till grundskolan vill jag peka på att det genomsnittligt finns ungefär 20 elever per klass i den svenska grundskolan. Jag vet om att det också finns klasstorlekar om ca 30 elever, framför allt i de tättbebyggda områdena. Skälet härtill är att vi härigenom får möjlighet att behålla glesbygdsskolorna. Jag tycker att också det är viktigt. Men det stora hotet emot utbildningen, klasstorlekarna osv. är om vi har en ekonomi utan tillväxt. Då får vi en allt mindre kaka att fördela. Vi måste föra en ekonomisk politik som skapar mer resurser. Det är precis vad regeringen gör och även fortsättningsvis kommer att göra. Grundbulten i det svenska utbildningsväsendet är att se till att vi får en bättre ekonomi.

Herr talman! Ulf Melin gjorde en del klarlägganden. För det första sade han mycket tydligt att regeringen prioriterar högre utbildning på bekostnad av vuxenutbildning, gymnasieutbildning och det kommunala skolväsendet. Det är bra att det sägs klart ut hur det är. För det andra bekräftade han vad jag tidigare framhöll, att man först sade nej till gymnasiereformen, men nu accepterar den. Man ville för ett år sedan från Moderata samlingspartiet ha ytterligare 330 milj.kr. till denna reform, men nu vill man inte lägga till några pengar. Denna utveckling vad gäller gymnasiereformen skapar en mycket stor osäkerhet ute i kommunerna, och reformprocessen saktar av. Jag vill till Ulf Melin, om det är han som är talesman för utskottet i detta ärende om gymnasieskolan, säga att det är viktigt att man får ett tydligt uttalande, som krävdes i centermotionen i våras -- jag borde ha ställt den frågan redan till Larz Johansson --, om att resurser kommer att sättas in nästa år, så att gymnasiereformen kan komma i gång ordentligt. Då kan kommunerna känna sig ordentligt på det klara med vilka resurser de har för en så viktig reform. Jag tycker att Ulf Melin å utskottets vägnar borde lova kommunerna detta här i dag. Ulf Melin tycker inte att det är särskilt bra att vi nu i vår motion föreslår att en del av pengarna skall användas till påbyggnadsutbildning, alltså till det tredje året i gymnasieskolan. Det är något underligt, eftersom jag har hört ryktats om att man i kompletteringspropositionen kommer att föreslå just detta. Det som ni i dag med stor bravur yrkar avslag på kommer ni alltså om ungefär en månad att säga ja till. Jag har inte använt ord som katastrof, nedrustning och utslagning utan talat om resursnedskärning. Det är ju inte bara det som riksdagen fattar beslut om på förslag av utrikes eller finansministrarna som innebär en resursnedskärning. Också i kommunerna sker en resursnedskärning. I många kommuner kan man i dag se hur kommunalskatten sänks, exempelvis i Malmö med 200 milj.kr. Det går inte att både klara kvaliteten i skolan och sänka skatten på detta sätt. Om detta skrev Svenska Dagbladet: ''Det här innebär att inte minst moderata kommunpolitiker kommer att utsättas för kritik från moderata väljare som känner sig svikna. Det är inte så alldeles enkelt att förklara för väljarna hur omfattande avskedanden av lärare och annan skolpersonal stämmer med talet om ''Europas bästa skola'.'' Det var alltså inte jag utan Svenska Dagbladet som uttalade detta, och precis så är det.

Fru talman! Ulf Melin har själv bekräftat hur fördröjd gymnasiereformen är, och detta blir alltmer påtagligt ju otydligare beskeden är från regeringens sida. Dess värre gäller detta också utskottsmajoritetens besked. Det här fick oss att se hur verkligheten ser ut, och det har blivit tydligare under våren. Inom den ram vi lade fast för gymnasieskolans reformering kunde vi, i vår reservation, använda en del just för det tredje året, som också är en del i gymnasiereformen. Vi gjorde alltså en omjustering inom den fastlagda ramen. Det hade enligt min mening varit snyggt om utskottsmajoriteten hade fört ett sakligt resonemang om det tredje året, påbyggnadsutbildningen. Det hade varit bra för skolorna att redan nu få reda på om det finns sådana planer, så att man kan planera för det. Ju senare beskeden kommer, desto svårare blir det att ordna de här platserna ute i verkligheten. Jag kan säga detta, eftersom jag från tidigare ''brandkårsutryckningar'' vet att det är svårt att få det bra. Nu hade utskottet genom vårt agerande en chans att redan nu, i början av april, ge besked, men man vågade inte göra det, utan man måste på något vis gömma sig för regeringen. Det är en usel politik som nu bedrivs på skolområdet. Det är en usel politik att skära ner resurserna i en situation då skolan inte alls sedan tidigare är övergödd på resurser. Jag tycker att det är dåligt att fly in i privatiseringstänkande, att hysa en övertro på privatiseringens välsignelser och att öppna för avgifter -- för att inte tala om alla de innehållsliga frågor som dagens debatt inte handlar om men som enligt min mening för tillbaka skolan Människor känner sig lurade. Det är i dag många som protesterar och känner slagordet ''Europas bästa skola'' -- som nästan tycks vara en besvärjelse -- som ett hån.

Fru talman! Det intressanta är inte att diskutera det exakta antalet kronor som hemspråksundervisningen kostar, därför att det är uppenbarligen mycket svårt. Den springande punkten är att vi är kritiska mot uppläggningen av hemspråksundervisningen, eftersom den kritiseras väldigt hårt av dem som håller på med den och verkligen känner till den. Det tråkiga är att det inte går att diskutera denna fråga, då den är så laddad. Det finns inga som helst belägg -- jag tog upp det i mitt huvudanförande -- för att komvuxundervisningen åstadkommer det som man säger att den gör, men det finns en väldig massa hopp och tro. En fråga som borde stämma till eftertanke och som jag hade uppe i mitt huvudanförande är denna: Varför är det bara Sverige i hela världen som har satsat på denna uppläggning? Det måste rimligtvis finnas kompetens när det gäller tvåspråkighet i andra länder också. Det finns en massa belägg för att man här når precis motsatt syfte: hemspråksundervisningen hindrar utveckling av det svenska språket, och den hindrar deltagande i annan undervisning. Jag skulle kunna stå här och rabbla upp alla problem, men de är väl kända.

Fru talman! Det är möjligt att det har blivit marginella förbättringar i förhållande till RRV rapporten, men de uppgifter vi har fått tyder på att de är ytterligt marginella. Och broder! Vad beror det på att det sitter en grupp i utbildningsdepartementet och ser över de här frågorna nu? Det beror förmodligen inte på att det är så bra som man vill göra gällande.
Fru talman! Jag kan svara Stefan Kihlberg så, att det sitter en grupp och arbetar med detta därför att det pågår en kontinuerlig utvärdering av en väldig massa olika saker, och det skall så vara. Man har inte tillsatt en grupp för att peka ut hemspråksundervisningen som en särskilt dåligt fungerande verksamhet, utan detta är en grupp bland många som bedriver kontinuerligt utvärderande verksamhet.

Fru talman! Jag hade, som Lena Hjelm-Wallén sade, tänkt tala litet mer konkret om innehållet i våra reservationer. Jag hade också tänkt tala litet grand om hur viktig förra årets reform, Växa med kunskaper, var både för utvecklingen av gymnasieskolan och för vuxenutbildningen, och hur viktigt det är att vi nu står fast vid reformen och ser till att den genomförs på ett bra sätt. Men under tiden som debatten har pågått har jag funnit att Lena Hjelm-Wallén i sina repliker i stort sett har belyst alla de frågor som jag hade tänkt ta upp, och jag skall därför nöja mig med att göra ytterligare någon kommentar till det som har diskuterats under dagen. En sak som har slagit mig ganska mycket, när jag lyssnat på såväl kulturutskottets debatt som utbildningsutskottets debatt nu senast, är hur borgerliga representanter har stått här i talarstolen och upphöjt sig till segrare i debatten om nedskärningarna på vuxenutbildningsområdet. Innan debatterna är till ända förtjänar det att påpekas att det faktiskt var en hel miljard kronor som man föreslog att stöden till de vuxnas utbildning skulle skäras ned med. Den summan har exempelvis tidningen Land angivit, och det är lätt att räkna ut på de olika kontona. När man har fört tillbaka en del av de här pengarna vill man fortfarande spara i storleksordningen 700 milj.kr. på stöden till de vuxnas utbildning. Jag tycker att det svär litet illa mot detta när man utmålar sig som segrare. För att travestera kung Pyrrhos, skulle jag kunna säga: En sådan seger till och vuxenutbildningen är förlorad. Jag skulle något vilja beröra det som har med avgifter att göra. Vi har i en reservation angivit att vi tycker att det är mycket oroväckande att det allt oftare förs fram förslag om avgifter och att sådana förslag nu också förs fram i riksdagsmotioner. Vi Socialdemokrater menar att ett införande av sådana avgifter skulle skapa nya ekonomiska hinder för många att delta i utbildningen. Därför har vi en reservation. Det förvånar väl ingen att Ny demokrati har en reservation som går åt andra hållet och helt vill öppna för avgifter. Däremot blir man litet mer förvånad över den mycket öppna skrivning som de övriga borgerliga partierna har och deras ovilja att vara med på vår skrivning och markera mot avgifter. Jag skulle därför vilja fråga representanter för de borgerliga partierna var de med sin öppna skrivning egentligen står i frågan om avgiften. Jag skulle framför allt ha velat fråga Centerpartiets Larz Johansson var Centern står. Det är faktiskt tredje gången det förs en debatt i den här kammaren om vuxenutbildning i gymnasieskolan då Larz Johansson lämnar kammaren när jag går upp i talarstolen. Därför får jag väl inget svar på det, men jag kanske får en kommentar ifrån de övriga partierna. Fru talman! Med detta, även om jag långt ifrån har utnyttjat mina tio minuter, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 3, 4 och 7.
Fru talman! Jag vill ta upp två frågor som Ingvar Johnsson tog upp i sitt anförande. Han har rätt i att många av frågorna har kommit upp i de tidigare replikskiftena. På ett område tycker jag att man skall vara varsam med orden, nämligen när det gäller anslag till vuxenutbildning. Det är riktigt att regeringen har föreslagit besparingar när det gäller anslag till folkbildning, olika korttidsstudiestöd osv. Ingvar Johnsson och Socialdemokraterna glömmer emellertid ofta bort att arbetsmarknadsutbildning också är vuxenutbildning. Vad har regeringen gjort på det området i årets budgetproposition? Jo, man har föreslagit en ökning på två miljarder kronor. Det har sällan framkommit i debatten, men detta är den stora satsning som regeringen gör. Jag tycker att det är viktigt att framhålla detta. Var står vi när det gäller anmälningsavgifter och andra avgifter? Det framgår ganska klart och tydligt av betänkandet. Om Ingvar Johnsson hade läst den proposition som jag relaterade till om vuxenutbildning och gymnasieskola som kom för några dagar sedan, så hade han funnit att det uttrycks ganska klart att kommunerna skall få möjlighet att ta ut en anmälningsavgift om de vill till kommunal vuxenutbildning avseende gymnasieundervisning. De elever som genomgår den utbildningen får också tillbaka de pengarna. Var regeringen står i den frågan är väl ändå tämligen klart.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till de reservationer som vi Socialdemokrater har i utbildningsutskottets betänkanden 8, 9, 11 och 12. Det har fällts många hårda omdömen om den borgerliga regeringens skolpolitik de senaste månaderna. Det är de närmast berörda som protesterar -- föräldrar, lärare, barn och ungdomar. Det har handlat om skolministerns uttalanden om betyg, om hemkunskap och slöjd och om regeringens signaler om hur pengar skall fördelas i kommunerna. Man ser helt enkelt att nedskärningar slår hårt. I grunden för denna kritik ligger oron för att vi inte skall kunna behålla vår utmärkta svenska skola där alla barn och ungdomar får en likvärdig utbildning. Människor undrar om de kan känna sig trygga så till vida att den skola som finns i bostadsområdet kommer att finnas kvar och ge en bra undervisning. Denna oro har den borgerliga regeringen, med Det är trist att regeringen skapar denna oro i en situation då vi alla faktiskt borde försvara skolans viktiga plats i samhället. Vi borde alla betona hur viktigt det är att alla barn och ungdomar får en bra grundutbildning utifrån sina egna behov. Vi har inte många reservationer i dessa betänkanden. Jag skall dock börja med en som vi kallar Rör inte min kompis. Vi Socialdemokrater anser att det är mycket angeläget att skolan tidigt möter tendenser till främlingsfientlighet och rasism. Vi vill därför anslå 10 milj.kr. extra för en kampanj som vi kallar Rör inte min kompis. Vi vill att dessa pengar skall anslås till skolorna utöver de pengar som via andra budgetanslag anslås för sådana insatser på andra områden. Mobbning är tyvärr ett ständigt närvarande problem i skolan. Det kan drabba både svenska och invandrade elever. När det drabbar invandrarbarn kallas det främlingsfientlighet eller kanske t.o.m. rasism. Likväl står skolorna ofta handfallna inför mobbning. Man vet helt enkelt inte vilka metoder man skall ta till för att stävja det här. Det är mycket angeläget och viktigt att skolan bekämpar mobbning, främlingsfientlighet och rasism. Sverige är numera ett samhälle med många kulturer. Människor skall leva sida vid sida med olika tänkesätt och vanor. Det ställer stora krav på tolerans och solidaritet. I skolan möts barn från de olika kulturerna i klasserna. För att arbetet skall fungera måste toleransen och värmen mellan barnen samt mellan barnen och lärarna finnas. Skolan är unik. Där möts alla dessa värderingar och kulturer på ett ställe. Men det ger också unika möjligheter att verka mot främlingsfientlighet och mobbning och för tolerans. Vi tycker att vi måste ta den här möjligheten och chansen -- nu. Vi Socialdemokrater vill därför använda tio miljoner i kampanjen Rör inte min kompis för att förmedla tips och idéer till skolorna och för att framställa material. Vi beklagar att den borgerliga utskottsmajoriteten inte har velat bifalla det här förslaget. Men jag utgår faktiskt ifrån att man egentligen tycker att det skall göras viktiga insatser i skolan. Vi har också reservationer med anledning av att regeringen vill ta bort anslagen till central facklig kursverksamhet och till löntagarorganisationernas arbetslivsorientering i skolan. Man kan kosta på sig att vara litet konspiratorisk när man ser dessa förslag. De slår bägge hårt mot facklig verksamhet, och man undrar ibland om det är det som är meningen. Vi Socialdemokrater anser att arbetslivsorienteringen är mycket viktig i skolan. Vi vill anslå 4 milj.kr. till detta stöd. Om skolan skall kunna lära ut hur det fungerar i arbetslivet, måste parterna på arbetsmarknaden kunna delta i undervisningen. Stödet till löntagarorganisationerna för deras verksamhet med skolinformatörer samt information om utbildning och rekrytering av handledare är därför viktigt. Vi tycker att det bör behållas. Man kan fråga sig om inte utskottsmajoriteten tycker att det är viktigt att stimulera till att ungdomarna får levande kontakter med arbetslivet. Sedan 70-talet har det funnits ett bidrag till den centrala fackliga kursverksamheten. Det vill nu den borgerliga regeringen och utskottsmajoriteten ta bort utan egentlig motivering. Bidraget har använts av de fackliga centralorganisationerna LO, TCO och SACO för utbildning i samhällsfrågor inom olika områden för ledande förtroendevalda. Vi tycker att denna utbildning är viktig för organisationerna men också för samhället. Vi vill, till skillnad från regeringen, anslå 26 milj.kr. till detta. I denna utbildningsverksamhet bedrivs fördjupade studier inom många samhällsområden. Det kan t.ex. vara samhällsekonomi, arbetsmarknadspolitik, EG-frågor, energipolitik och utbildningspolitik. Det är viktigt att denna verksamhet kan finnas. Men när bidraget upphör riktas ett hårt slag mot den centrala fackliga kursverksamheten. Anser inte utskottsmajoriteten att denna utbildning är viktig? Till sist vill jag ta upp en reservation som berör ett av de mest kritiserade förslagen från den borgerliga regeringen. Jag avser då borttagandet av stimulansbidraget till förbättring av den fysiska miljön i skolan. Detta förslag kommer samtidigt som de moderata skol och utbildningsministrarna säger att de vill prioritera ungdomsskolan. Vi vet att det finns många skolor som är i dåligt skick. Det är faktiskt fråga om arbetsmiljöer, för lärare och elever. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet införde detta bidrag, som skulle omfatta 300 miljoner per år i tio år, just av omsorg om landets skolelever. Vi har eleverna och lärarna som utgångspunkt. Det är de som skall få en bättre arbetsmiljö. Hur viktigt detta är understryks av att arbetarskyddsstyrelsen just har startat en kampanj om skolans arbetsmiljö. I ett penndrag likvideras statens ambition av regeringen. Fru talman! Majoriteten använder Moment 22 argument för denna begravning. I höstas tidigarelade den borgerliga regeringen utbetalningen av 600 miljoner av dessa 3 miljarder, därför att behoven var stora. Nu säger majoriteten att det är med anledning av denna tidigareläggning som man vill avbryta satsningen. Det är en något underlig argumentation. Ett annat skäl som anförs är statsfinanserna. Men det handlar i sanning om en kortsiktig omsorg om statsfinanserna. Vi vet att många skollokaler är dåliga, särskilt i storstadsområdena, och att skolans elever och personal drabbas av dessa dåliga skolmiljöer. Dessutom vet vi att byggnadsarbetare och andra som är beroende av byggnationer blir arbetslösa. Det är knappast ens kortsiktigt ett statsfinansiellt klokt tänkande. Det sistnämnda har man tydligen börjat komma till insikt om i regeringen. I går kväll presenterades i massmedia arbetsmarknadsministerns önskelista inför kompletteringspropositionen. Om man nu skall tro på massmedia finns satsningar på skolmiljöer och upprustning av skollokaler med. Det är bra om regeringen påverkas av den galopperande arbetslösheten och kommer till insikt om att något kan göras med politiska medel. Samtidigt kan jag inte låta bli att påpeka att det vore bra om man också hade skolans elever och personal i åtanke om man vill medverka till att skapa bättre skolmiljöer. Socialdemokraterna vill ha kvar stimulansbidraget om 300 miljoner. Det yrkandet framför vi i en reservation. Jag vill nu fråga majoritetens företrädare i denna debatt: Anser ni inte längre att det behövs stimulanser för upprustning av skolans fysiska miljöer? För något år sedan stod moderaterna på barrikaderna och pekade på detta problem och målade ut det i sin kritik av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Det är dissonans i vad som sägs från år till år. Fru talman! Till sist vill jag fråga: Kommer regeringen att drabbas av eftertankens kranka blekhet och återinföra stimulansbidraget för förbättring av skolmiljöer i och med kompletteringspropositionen?